Herr talman! Jag vill inte frånkänna Frida Berglund god vilja. Men jag hävdar ändå att det är Frida Berglund som sitter i arbetsmarknadsutskottet som norrbottning. Det lönar sig ju inte att som här försöka krypa bakom uttryck som ”jag förmår ingenting”, ”mitt parti” etc. Här är det ändå så, att Frida Berglund som utskottets ordförande har ställt sig bakom en viss politisk ståndpunkt, och det går inte att dölja. Frida Berglund lämnar en beskrivning av prognoserna och säger att antalet varsel har minskat. Men LKAB har gjort sig av med en mycket stor del av sin arbetskraft, och då behöver man naturligtvis inte i ett läge med ökande produktion varsla ytterligare. Det är ju en av förklaringarna till varför varslen har minskat i antal. Man kommer inte ifrån problematiken att man i ett län där staten äger en så stor del av de naturtillgångar som finns — skogen, malmen och vattenkraften — måste föra en konstruktiv politik när det gäller frågan om hur man skall driva de statliga företagen. Mitt inlägg gjordes i den andan —- man måste använda också industripolitiken som en arbetsmarknadsåtgärd.

Herr talman! Under gårdagens debatt utvecklade företrädare för vårt parti kritiken mot ungdomslagen. Vi anförde några exempel på vilka direkta, negativa konsekvenser lagen kan få och delvis redan har fått. Som ett konkret sådant nämndes att tjänster för ungdomar som har funnits inom landstinget i Stockholm inför 1984 års budget har strukits med direkt hänvisning till att ungdomslag skall inrättas. Monica Andersson ifrågasatte att dessa uppgifter var korrekta, och hon hänvisade därvid till att hon deltar i en central beredning som beslutar om landstingens åtgärder när det gäller ungdomsarbetslösheten. Jag betvivlar inte att man i den centrala beredningen har goda ambitioner att se till att ungdomslagen inte får den effekt som jag nämnde i mitt exempel, men jag arbetar ute på basplanet i ett sjukvårdsområde och kan på ett annat sätt se konsekvenserna av de åtgärder man vidtar i verksamheten när ekonomin är pressad. Eftersom jag inte var alldeles säker på de siffror som gällde i det här exemplet från Stockholms läns landsting, kontaktade jag personalchefen där i går kväll för att få exakta uppgifter. Som han mindes det, strök landstinget ett anslag på 700 000 kr., vilket betyder ungefär 8-10 arbeten för ungdomar som pickolor — jag tror att det gällde Täby och Lidingö sjukhus. Om Monica Andersson inte tror på dessa uppgifter, skulle hon kunna kontrollera med den socialdemokratiske ordföranden, som klubbade de här besluten. Oavsett vad meningen var — och att den var god är jag övertygad om — får förslaget de här effekterna. Om vi håller oss kvar inom Stockholms läns landsting, som både Monica Andersson och jag är väl bekanta med, kan jag nämna att man där har inrättat 300 ungdomsarbeten. Det är arbeten som landstinget självt svarar för och betalar hela kostnaden för, och ungdomarna får samma lön som gäller för beredskapsarbeten. Ungdomarna är i 18-19-årsåldern. Vad tror Monica Andersson kommer att hända med ungdomsarbetena, om vi får ungdomslagen? Kommer en del ungdomar att erbjudas ungdomsarbeten med avtalsenlig lön, medan andra hänvisas till halvtidslön? Hur skall man i så fall göra urvalet? Enligt de uppgifter jag har fått anser man att den naturliga konsekvensen av ungdomslagens införande blir att den typ av åtgärder som Stockholms läns landsting har satsat på kommer att trappas ner och — som man uttryckte det för mig — på ett naturligt sätt försvinna. För Stockholms läns landsting skulle det innebära 600 nya ungdomar i ungdomslag. Tidigare har Stockholms läns landsting haft 800 ungdomar placerade i olika åtgärder. Nu skulle man kunna tänka sig att det blev en ökning med 600 till 1400, men det blir det inte, utan man planerar en nedtrappning av andra åtgärder. Plussumman blir då 300 arbeten i stället för 600. Det tog många år innan samtliga partier erkände att ungdomsarbetslösheten inte hängde ihop med konjunkturer uppåt eller nedåt. Det har ungdomarna fått betala dyrt.

Herr talman! Jag har inte haft möjlighet att få fram någon kommentar till Margö Ingvardssons påståenden om pickoloarbeten, men jag tvivlar på att det förhåller sig så som hon säger. I går sade Jörn Svensson också — uppenbarligen efter uppgifter från Margé Ingvardsson — att landstinget i Stockholms län skulle plocka bort beredskapsarbeten redan nu med hänvisning till ungdomslagen. Det bemötte jag i går, men detta förbigick Marg6ö Ingvardsson med tystnad i dag. Det förstår jag, för landstinget har planerat för 600 beredskapsarbeten. Den kvoten har man nästan fyllt vid det här laget. Den diskussion som man för i landstinget för kommande år hänger ihop med de beslut som fattas här i riksdagen. Det är inte riktigt, som Margö Ingvardsson säger, att det finns planer på att ta bort dessa ungdomsarbeten. Tvärtom är man inne i en diskussion om en utvärdering av hur de har fungerat. Det är inte heller sant att man skulle göra en sådan avvägning mellan ungdomsarbete och ungdomslag som Marg6ö Ingvardsson påstår. Det är nämligen så, att de som antagits till landstingets ungdomsarbete har ersättning enligt KAS. Det har Margé Ingvardsson varit med om att besluta i landstinget. Jag konstaterar, att om vpk håller fast vid sina intentioner från gårdagen att antingen avslå lagförslaget eller återremittera det till arbetsmarknadsutskottet, kommer det att bli ungdomarna som drabbas. Kommunerna och landstinget planerar nämligen nu för att införa ungdomslagen. Det finns inga andra åtgärder att ta till, eftersom det är centrala beslut som ligger i botten. Om vpk skulle fullfölja sina intentioner och också få majoritet för sina förslag, innebär det att de arbetslösa ungdomarna fr.o.m. den 1 januari kommer att stå utan några som helst alternativ. Även om ni skulle kunna gå ihop med moderaterna och andra partier här i kammaren om att avslå eller fördröja regeringsförslaget, finns det ju ingen majoritet här i kammaren för några andra alternativ. Jag kan bara konstatera att vad vpk nu håller på med är att riskera att sätta de ungdomar som befinner sig i arbetslöshet på bar backe fr.o.m. den 1 januari. Jag skulle vilja höra Marg6 Ingvardssons kommentar till en sådan politik från vpk:s sida.

Herr talman! Jag kommer inte med några beskyllningar mot Stockholms läns landsting. Jag bara redogör för vilka konsekvenser de här besluten kommer att få. Det är inga beskyllningar. Jag sitter i en budgetkommitté i ett sjukvårdsområde. I måndags fattade vi det beslut som jag redogjort för. Om Monica Andersson inte tror på mig kan hon kontrollera det hela med sin partikamrat som är ordförande i den budgetkommittén. Det var alltså arvoden anslagna för ungdomar som pickolor på sjukhus som ströks med en direkt hänvisning till att ungdomslagen kommer. Monica Andersson säger att jag hoppade över detta med beredskapsarbeten, och hon misstänkte nog vilka skälen var. Både Monica Andersson och jag vet att Stockholms läns landsting aldrig har uppfyllt kvoten för beredskapsarbeten. Monica Andersson och jag har under den borgerliga regeringen tillsammans i flera debatter framfört kritik mot detta faktum. Vi har ännu inte uppfyllt hela kvoten. I mitt sjukvårdsområde finns det 20 lediga platser. Om ungdomslagen skall träda i kraft nästa år, blir konsekvensen att man inte med samma kraft och energi försöker fylla den här kvoten, eftersom man vet att vi under nästa år i mitt område får ungefär 75 nya ungdomar att placera i ungdomslagen. I den ekonomiska situation som landstinget befinner sig i blir det billigare att placera ungdomarna i dessa ungdomslag än att sätta dem i beredskapsarbeten eller placera dem genom andra åtgärder som landstinget självt får betala. Det är alltså inga beskyllningar, utan detta är helt enkelt en beskrivning av vad som blir följden av den här lagen. Jag förstår att socialdemokraterna befinner sig i en trängd situation. Men jag tycker att man med fog kan anklaga socialdemokraterna för att de inte har vidtagit några ordentliga åtgärder tidigare. Vad ni håller på med är ju att ni hela tiden kastar livbåtarna i sjön. Men om livbåtarna aldrig får en chans att nå fasta landet, blir det snart meningslöst att kliva i dem.
Herr talman! Margö Ingvardsson säger att landstinget skulle ta bort fasta tjänster och ersätta dem med ungdomslagen. Detta är uppgifter som jag inte har kunnat kontrollera, men jag tvivlar på att de stämmer. Det är klart utsagt att man vid inrättandet av ungdomslagen skall förhandla med de fackliga organisationerna. Det är riktigt som Margé Ingvardsson säger att de borgerliga när de styrde landstinget och vi satt i opposition aldrig lyckades fylla de platser man satt upp för beredskapsarbeten och andra åtgärder. Då tillsattes denna beredning i landstinget för att se till att det verkligen blev någonting gjort. När vi nu har en socialdemokratisk majoritet i landstinget har det blivit någonting gjort åt denna situation. Man har 600 platser kvoterade för beredskapsarbeten. 300 av dessa platser är sådana som landstinget betalar helt över den egna budgeten. Vecka 47 var 567 av de 600 platserna tillsatta, och man hade ett antal ungdomar för placering. Man hade 225 ungdomar i ungdomsarbete. Detta visar, Margö Ingvardsson, att det blivit resultat sedan vi fick en socialdemokratisk majoritet i Stockholms läns landsting. Man kommer att fortsätta med denna höga ambitionsnivå. Skulle ni rösta ned lagen i dag eller få förslaget återremitterat innebär det att ungdomarna fr.o.m. våren inte kommer att få några alternativ. Ni har ju inget gemensamt förslag med moderaterna och de andra partier som ni förhandlar med.

Herr talman! Syftet med vårt yrkande om återremiss är givetvis att socialdemokraterna skall få en chans att lägga fram ett bättre förslag. Vi har konkret angivit på vilka punkter förslaget måste bli bättre. Det gäller alltså att utöka arbetstiden från fyra till åtta timmar. De här extra fyra timmarnas arbete kan till en viss del kombineras med utbildning, om man finner det möjligt. Det gäller också att stärka rättssäkerheten för ungdomarna i de här arbetena. Arbetsmarknadsministern utvecklade i går sina tankegångar om vad som skall gälla för ungdomarna i ungdomslagen, på vilket sätt ungdomarna skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Enligt min mening tyder det på att det blir rena rama godtycket som ungdomarna kommer att utsättas för. Vår avsikt är att genom att återremittera förslaget ge socialdemokraterna en chans att förbättra förslaget på vissa punkter. Monica Andersson påstår att ungdomsarbeten kommer att finnas kvar inom landstingen. Hur skall vi handskas med detta? Skall man ha en form av arbete som ger en hyfsad lön för att försörja sig på? De här ungdomsarbetena ger avtalsenlig lön på samma sätt som beredskapsarbetena. Monica Andersson blandar ihop dessa med ungdomsplatserna, som är en annan form av arbeten och ger 85 kr. om dagen. Ungdomsarbetena ger alltså en avtalsenlig lön. Skall vi placera en del ungdomar på den sortens arbeten och andra på arbeten som ger 120 kr. om dagen på fyra timmars arbete? Vem skall göra urvalet? Hur skall man göra för att kvalificera sig för det ena eller det andra arbetet? Det kommer att bli ett fullständigt orimligt system, om man behåller ungdomsarbeten. De jag har talat med, även socialdemokratiska företrädare, tror att den naturliga utvecklingen blir att de här extra åtgärderna som landstingen har satsat på kommer att avvecklas på sikt, om vi får ungdomslagen.

Herr talman! Under debatten i går har från vpk:s sida framställts yrkande om återremiss.

Regeringens förslag till ungdomslag har allvarliga brister. Det måste därför arbetas om. Enligt regeringsförslaget klyvs ungdomarna i två kategorier: de som skall arbeta bara fyra timmar och de som skall arbeta full tid. Denna klyvning är i sig olycklig. Det är också omöjligt för en i övrigt arbetslös att på ett rimligt sätt försörja sig på fyra timmars arbete. Regeringens förslag innehåller också alltför hårda tvångsbestämmelser mot de arbetslösa. Detta är att utnyttja de arbetslösas svåra situation. Det är för mycket med ett dubbelt hot om att både mista understöd om man inte accepterar anvisat arbete och tvingas lämna sitt ungdomslag, så snart man anvisas arbete hos privat arbetsgivare. Så dåliga sociala och fackliga rättigheter som enligt regeringsförslaget skulle ges ungdomarna skulle man inte kunna erbjuda någon annan kategori arbetande i samhället. Förslaget till ungdomslag bör därför arbetas om. Med såväl ungdomslag som beredskapsarbeten som medel bör man erbjuda de arbetslösa ungdomarna full tid och därmed en någorlunda självständig försörjning. Man bör tona ner tvångskaraktären och lämna ett rimligare utrymme för de unga arbetslösa att välja och att påverka anställningen. Ett förnyat förslag i enlighet med de nämnda riktlinjerna har alla förutsättningar att vinna majoritet i riksdagen. Endast ett kortare dröjsmål behöver uppstå, och kommunerna får då bättre tid för sin planering.

Herr talman! Från moderata samlingspartiets sida kan vi preliminärt meddela att vi kommer att stödja det avslagsyrkande som vi vid uppläsningen nyss uppfattade som ett blankt avslag på regeringens förslag om ungdomslag. Vi tar oss dock friheten att studera yrkandet när det lämnas i skrift på ledamöternas bänkar. Vi stödjer avslagsyrkandet av följande skäl. Vi vänder oss emot tvånget för kommunerna i förslaget. Vi vänder oss emot att regeringen inte har orkat med att vika från avtalsenliga löner och mot de begränsningar som det har inneburit för arbetstider och annat. Vi vänder oss därmed också mot de begränsningar beträffande arbetstiden för ungdomarna som lagen innebär. Vi vänder oss vidare emot förslagets omfattning. Med den utformning som regeringsförslaget har kommer nämligen alltför stora ungdomsgrupper att omfattas av de här åtgärderna — ungdomar som annars skulle haft möjligheter att få riktiga jobb. Vi anser att integritetsfrågorna är summariskt behandlade i regeringens förslag.

Ett sådant förslag kan innehålla inslag av samhällstjänst, som ligger nära ungdomslagen. Det kan innehålla lärlingsutbildning och ungdomsplatser. Och det kan slutligen, herr talman, innehålla ordentliga åtgärder som skulle kunna minska hindren för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag vill klargöra centerns ståndpunkt inför voteringen i detta ärende. Först och främst anser vi — som jag sade i går — att arbetslinjen är den bästa. Bidrag och arbetslöshet leder fel i de här känsliga ungdomsåren. Centern anser också att det är riktigt att ge kommunerna ett slutansvar för de ungdomar som inte får arbete eller utbildning i näringslivet eller på den ordinarie arbetsmarknaden i övrigt. När det gäller det konkreta förslaget från regeringen har jag tidigare här i kammaren sagt att förslaget har betydande brister. Vi anser det vara felaktigt att 18-19-åringar skall få halvtidsarbete, när åtta timmar är det normala — och vi noterar att det finns en klar riksdagsmajoritet för att det skall vara normal arbetsdag. Vi anser det också vara felaktigt att ungdomar skall stängas ute från hela näringslivet — särskilt i ett läge när den offentliga sektorn inte växer. Vi anser att frågan om ungdomslöner måste få en lösning, och vi anser att vi måste få något av en byråkratisk frizon när det gäller ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Detta innebär att innehållet i ungdomslagen är — vilket framkom tydligt i går — långt ifrån vad centern önskar. Det gör att vi i dag är med på avslagsyrkandet i förhoppning om att det mycket snart kommer ett nytt förslag från regeringen där våra synpunkter beaktas — och det för ungdomarnas skull. Vi biträder alltså avslagsyrkandet under förutsättning att övriga motionsyrkanden i dag inte föranleder någon riksdagens åtgärd när det gäller ungdomslag.
Herr talman! Folkpartiet har i sin motion yrkat avslag på ungdomslagen därför att vi anser att den är principiellt felaktig och att den är oklar och svår. I debatten i går hade vi ju tillfälle att utveckla vad vi från vår sida ansåg vara riktigt att sätta in som åtgärder för att förbättra ungdomarnas möjligheter att få arbete. Huvudpunkterna var att vi tyckte att det var fel att man begränsade åtgärderna till enbart den offentliga sektorn och att vi ville ha en uppläggning som snabbare leder till varaktiga jobb. Vi står, herr talman, fast vid den uppfattningen, och vi menar att riksdagen skulle behöva få ett mycket bättre förslag än den nu föreslagna ungdomslagen. När det nu ser ut som om andra partier — som f. ö. i utskottet har haft möjlighet att anföra de synpunkterna — biträder vårt förslag om avslag, så står vi självfallet fast vid detta. Vinner det kammarens bifall, så är förhoppningen från vår sida att riksdagen mycket snart skall få ett förslag som har ett annat och bättre innehåll än det som nu är huvudförslag i betänkande nr 8.

Herr talman! I dag på morgonen har det inte kommit några ungdomar till läktaren. Jag tror att om det nu hade suttit ungdomar här och lyssnat på debatten, så hade de skakat på sina huvuden och undrat: Vad håller ni på med i det här huset? Hur kan ni leka med oss på det här cyniska och grymma sättet? Nödsakade och förplikade att säga nej till förslaget, säger vpk. Man säger nej till de olika insatser för ungdomar som vi föreslog i detta regeringsförslag och som det i går fanns majoritet för i denna kammare, insatser som skulle ha kunnat ge stora ungdomsgrupper sysselsättning och utbildning. När det gäller ungdomsgruppen 18-19 år, den grupp som har den högsta arbetslösheten, hade vi kunnat ta fram ett vettigt jobb för varenda ungdom i stället för att enbart ge kontantstöd. Nödsakade och förpliktade! Jörn Svensson har talat om ideologier, och jag tycker att vi skall ha ideologier. Men man får inte vara så bunden vid sina ideologier att man struntar i de människor som lider under tiden, innan man har hunnit uppfylla slutmålen. Det är många kaférevolutionärer som har haft mycket bra teoretiska resonemang men som föga har brytt sig om den verklighet som finns utanför på gatorna. Jag tycker att vpk i dagens situation påminner väldigt mycket om dem.

Centern hoppar nu på tåget. Det låter mycket bra när Börje Hörnlund säger att han hoppas att det snabbt skall komma ett förslag. Men Börje Hörnlund borde lika väl som jag kunna räkna på fingrarna. Om riksdagen säger nej nu, när kan då ungdomarna i praktiken få känning av ett nytt förslag? Har Börje Hörnlund tänkt sig att vi skall ha urtima riksdag på julafton, att vi skall avskaffa motionstiden? Det finns tyvärr, Börje Hörnlund, inte särskilt mycket realism i tanken att man i dag i riksdagen skulle avslå förslaget om ungdomslag och ändå tro att det finns några som helst praktiska förutsättningar för den här kammaren att fatta beslut som skulle kunna hjälpa ungdomarna i januari.

Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt problem. Det är för allvarligt för att det skall bli föremål för politisk spekulation av det slag som har pågått här.

Herr talman! I sakfrågan har vpk så utförligt dokumenterat sin ståndpunkt att jag inte behöver göra det nu. Jag skall bara göra några korta reflexioner om hur vi anser att samarbetet mellan två arbetarpartier i riksdagen borde gå till. I alla frågor där regeringens existens på något sätt blir ifrågasatt, i alla frågor där regeringen angrips från höger och i alla frågor där regeringens förslag — även om vi kanske inte gillar det i och för sig — är bättre än de borgerligas, vet ni att ni har våra röster. Det är saker och ting som vi inte köpslår om. Det är en självklar akt av solidaritet. Det är sund politik, från vår utgångspunkt. Men sedan kommer det situationer där vi — på grund av att vi känner oss ha förpliktelser, där vi anser att vi måste visa trovärdighet gentemot dem som har vänt sig till oss och vilkas intressen vi företräder — inte kan följa er. Det måste finnas en vettig ordning för att lösa upp sådana situationer mellan det socialdemokratiska partiet och vpk. Det kan ske i utskotten, det kan ske genom diskussioner och resonemang, där man försöker ta hänsyn till varandras utgångspunkter på ett rimligt sätt. Vi brukar faktiskt inte begära några orimligheter. Det tror jag att erfarenheten visat. Denna sak kunde också ha ordnats på det sättet. Men när man under en lång utskottsbehandling över huvud taget inte sakbehandlar vpk:s synpunkter och yrkanden utan bara har inställningen att man skall köra igenom ett förslag i den version som är given, att man inte skall diskutera, och när man sedan inte vid de upprepade diskussionskontakter vi har tagit ens vill låta tala med sig — då förvisar man diskussionen till kammaren. Så bör det inte vara och så skall det inte bli i fortsättningen, om det blir som vi hoppas. Ni kunde respektera de blygsamma synpunkter som vi framför, och det finns en chans för er. Det finns ett tåg till, nämligen återremissen. Om ni röstar med oss för återremiss — det yrkandet kommer upp först — blir det alltså återremiss till utskottet och ny behandling. Om vi då får någorlunda rimliga garantier på de punkter vi tycker är tvivelaktiga, kan detta ärende expedieras i nästa vecka och ungdomslagen kan ha sin gång.

Herr talman! Vi har länge haft en klar linje i den här frågan. Våren 1982 skrev centern, folkpartiet och moderaterna ihop sig och fick en riksdagsmajoritet i den här frågan. Vi har exakt samma ståndpunkt nu som då. Det som har hänt är att socialdemokraterna genom regeringsförslaget har övergivit bidragslinjen till förmån för arbetslinjen och det kommunala slutansvaret. Det borde alltså, med tanke på hur den här frågan handlagts i nu ett par tre år, ha funnits möjlighet att, om man riktigt ordentligt hade velat det i utskottet, få till stånd en mycket bred samling i riksdagen. Nu har det inte gått. Det har funnits möjlighet — i går kväll och i dag på morgonen — för statsrådet att gå oss till mötes. Det vi kräver är att förslaget gäller arbete åtta timmar per dag, att 20 kr. i timmen utgår i ersättning, att privata näringslivet ställs till förfogande och att de förståndshandikappade ungdomarna omfattas. På ett par punkter brukar man gå den andre till mötes om man vill nå en uppgörelse. Vill man bedriva den utsträckta handens politik kan man inte kräva att ett parti skall underkasta sig det andra partiets ståndpunkter.

Herr talman! Jag kan förstå om arbetsmarknadsministern känner sig pressad över att förslaget inte är garanterat att få riksdagens bifall. Men nu är det ju inte så att ungdomslagen löser alla de problem som enligt vad arbetsmarknadsministern och alla vi andra vet finns. Det är ju inte så, att verksamheten när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser skall läggas ned på nyårsafton; hela den arsenalen kvarstår och kan tas till vara. Det är naturligtvis litet nymornat att säga att det vore fruktansvärt om riksdagen inte skulle anta förslaget. Detta är ju inget nytt. Redan våren 1982 uttalade sig riksdagen för dessa tankar, låt vara att det skedde mot Anna-Greta Leijons vilja; hon ville inte ställa upp på dem. Därför skall det sägas att den socialdemokratiska omvändelsen på den här punkten är positiv. Jag har tidigare sagt att vårt yrkande om avslag är kopplat till positiva åtgärder. Min förhoppning är att det skall återkomma ett förslag till riksdagen tidigt efter nyår. Var folkpartiet står är ingen hemlighet — det framgår av vår motion och de sex år vi hade direkt ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Men vad riksdagen behöver är ett nytt och bättre förslag.

Herr talman! Anna-Greta Leijon är utomordentligt indignerad, och det kan jag förstå; det måste vara ett uttryck för att hennes besvikelse är stor över att det totala ointresset vid utskottsbehandlingen för att diskutera med borgerligheten inte ledde till framgång här i kammaren. Det är inte moderata samlingspartiets fel att den här lagen fälls. Felet är inte riksdagsmajoritetens, som nu står i begrepp att fälla den. Det är och förblir arbetsmarknadsministern och socialdemokraterna som bär skulden för detta. Hade ni lyssnat, hade det funnits möjligheter att med moderaterna diskutera t.ex. ett näraliggande system för samhällstjänst. Det var ni inte intresserade av. Därför förlorar ni i dag denna votering. Det är inte heller rätt när vi beskylls för att vara dem som ställer ungdomarna utan jobb. Vi har, precis som Elver Jonsson tidigare sade i talarstolen, under år presenterat olika alternativa förslag. Vi vill inte föreslå på renodlade tvångsåtgärder. De måste vara så små som möjligt. Dessutom, arbetsmarknadsministern, är det någon som kan påverka ungdomarnas möjligheter på arbetsmarknaden, är det arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon. Hon har ju kontakter med de avtalsslutande parterna, framför allt med LO, som är de som kan undanröja de hinder som finns för ungdomarna att få jobb. Om Anna-Greta Leijon gör detta så snart som möjligt kan det kanske hända en del snabbt, även om denna lag fälls, t.ex. ett snabbt avtal om ungdomsplatser för 18-19-åringar. Det kan, herr talman, hända någonting ännu snabbare. På riksdagens bord ligger nämligen ett förslag om att bygga ut lärlingsutbildningen med 5 000 platser. Det finns pengar anvisade för att betala dem. Om socialdemokraterna stöder detta yrkande, kommer vi snart att få 5 000 nya lärlingsplatser. Utöver detta har moderata samlingspartiet presenterat en heltäckande program för vilka åtgärder vi anser skall vidtas, och vidtas snart, för att ungdomarna skall få större möjligheter att få jobb och för att arbetslösheten skall kunna minskas. Det är borgerligheten i Sverige, Anna-Greta Leijon, som har visat var de grundläggande orsakerna till den trendmässigt växande arbetslösheten finns. Det är borgerligheten som framlägger de förslag som kan bryta dessa grundläggande orsaker. Arbetsmarknadsministern vägrar att se dem. Det är klart att man blir besviken, när riksdagen inte är beredd att ställa upp på våra alternativ till de tvångsåtgärder som socialdemokraterna har såsom alternativ.

Herr talman! Livet är fullt av överraskningar. En väldigt stor överraskning i dag är att man så varmt pläderar för en sak och sedan hoppar av den för att man skall kunna sparka någon på benen. När jag i går lyssnade på debatten om ungdomsarbetslösheten, trodde jag att det bakom alla dessa ord fanns en mening och en vilja att göra någonting. I dag upptäcker jag att man med ett avslagsyrkande säger blankt nej till alla insatser. Jag kan förstå om man vill rösta för andra alternativ, som man själv tror är bättre. Det finns i utskottsbetänkandet flera alternativ att välja på. Tycker man då att det egna alternativet inte är tillräckligt bra, kan man hoppa på ett annat. Men att blankt avstyrka alla förslag tycker jag är cyniskt mot de arbetslösa ungdomarna. Vänta er inte, ni som röstar för blankt avslag, att ni hädanefter skall bli tagna på allvar, när ni säger er vilja värna om den arbetslösa ungdomen. Tusentals ungdomar har förväntningar på oss här i dag. De har fått löften av sina kommuner om att de när ungdomslagen har beslutats och pengarna är klara skall få ett jobb. Anna-Greta Leijon redovisade i går flera exempel på att kommuner har ringt och skrivit. Mängder av kommuner har ringt till mig och sagt att vi skall se till att förslaget om ungdomslag går igenom. Allt kanske inte är alldeles perfekt, men det är betydligt bättre än ingenting. Ungdomslagen är ändå någonting att ha i händerna när vi skall angripa ungdomsproblemen. Ungdomsproblemen är inget teoretiskt prat utan de tillhör verkligheten för väldigt många kommunalmän som brottas med dem i sin vanliga vardag. Om riksdagen avslår förslaget, finns inte förlorarna i det här huset. Förlorarna är inte de som sitter här och trycker på knappar, utan förlorarna finner man i kommuner där människor är personligt engagerade i att klara ungdomsproblemen, att ge ungdomar ett meningsfullt arbete och en meningsfull fritid. Förlorarna är också alla de arbetsförmedlare som har lagt ner hela sin energi och sitt engagemang på att ställa upp även på sin fritid för att försöka förverkliga regeringsförslaget. Men de största förlorarna är ungdomarna. De förlorar sin tro på politikerna, och många av dem förlorar säkerligen också en framtid. De som röstar för ett blankt avslag tar på sig ett stort ansvar genom att göra detta. Jag tycker att ungdomsarbetslösheten är ett alltför allvarligt problem för att göras till en prestigesak, en anledning att visa att jag är värst, jag är bäst och jag är störst. Med den vändning som den här frågan har fått, när folk som i går ville ta åt sig äran av att vara uppfinnare till ungdomslagen nu hoppar av och yrkar blankt avslag, kommer vi socialdemokrater att stödja yrkandet om återremiss på punkterna 19, 29, 31 och 35. Vi tycker att detta är en alltför viktig sak att lämna åt slumpen. Vi vill göra allt för att klara ungdomsarbetslösheten. Beträffande behandlingen i utskottet skulle jag vilja säga en sak. Vad har de som talat mest i utskottet talat om? Jo, de har räknat hur många rader vi har fått för vår föredragningspromemoria och hur många rader deras motioner fått i betänkandet. Jag har inte hört några speciellt omfattande och intelligenta utläggningar om t.ex. vad samhällstjänst innebär, utan det har mest varit ett krångel — hur många rader handlar om det ena och det andra? Vi är alltid villiga att lyssna på andras synpunkter. Att skylla på utskottsbehandlingen är ett sätt att försöka slinka väldigt lättvindigt undan sitt eget politiska ansvar. Ni har alternativ att rösta på, men nu tänker ni rösta för avslag bara för att ni tror att ni därmed blir vinnare, utan att tänka på de förlorare som jag här har räknat upp. Jag yrkar avslag på avslagsyrkandet.

Herr talman! Detta är väl ett åskådningsexempel på att det bästa i sådana här situationer, när det är tvister mellan olika partier, är att man försöker klargöra de verkliga positionerna och försöker resonera och förhandla på utskottsplanet och att man inte tillämpar någon ångvältstaktik som kan leda till den typ av konstlad dramatik som vi nu får uppleva. Jag hoppas att också Frida Berglund tar det ad notam för framtiden. Vi är glada över hennes stöd för återremissyrkandet, som vi självklart föredrar. Vi hoppas att expedieringen av ärendet skall komma snabbt, och i de diskussioner som kan följa skall vi vara så resonabla som vi rimligen kan.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att är det någon som skall be dem som Frida Berglund betecknar som förlorarna om ursäkt är det socialdemokraterna. Det är socialdemokraterna som förorsakat detta genom att lägga fram ett förslag som de inte var säkra på att de hade majoritet för. Det är ni som skall be förlorarna om ursäkt. Sedan tycker jag, herr talman, att Frida Berglund går utomordentligt långt i sina attacker på moderaterna. Det är alldeles självklart att moderata samlingspartiet reagerar vid utskottsbehandlingen när det förslag som vi lägger fram för behandling i utskottet icke realbehandlas utan i behandlingen bara bevärdigas med två tre ord om avslag. Det är väl så socialdemokraterna ser på de alternativa förslag som presenteras. Inget är värt att behandla utom det som är skrivet i den socialdemokratiska propositionen och i socialdemokratiska motioner. Då, Frida Berglund, hamnar man i den här situationen. Inför den ytterligare behandling som, såvitt jag förstår, kommer att ske i utskottet skall vi göra vårt bästa för att ge Frida Berglund ett ännu mer åskådningsbart material, som kanske kan få Frida Berglund att förstå vad samhällstjänst innebär. Då får kanske utskottet möjlighet att ta fasta på moderata samlingspartiets ursprungliga yrkande, nämligen att utskottet skall utforma lagtexter. Socialdemokraterna var t.o.m. så slarviga, Frida Berglund, att de inte uppfattade att detta yrkande fanns i moderata samlingspartiets motion. Nu får vi hoppas att det blir annat ljud i skällan. Sist, herr talman, vill jag bara säga att får socialdemokratin nu än en gång får visa vart den i svensk politik är beredd att vända sig för att uppnå majoriteter och för att klara problemen. Vänder ni socialdemokrater er åt vänster, eller vänder ni er åt höger? Ni har en minoritetsregering. Sverige är ett land i kris. Ni talar ofta om utsträckta händer. Nu har ni chansen att i ett direkt praktiskt ärende visa om ni är beredda att försöka samla en bred majoritet, särskilt i denna fråga, där det finns flera partier som har ungefär samma uppfattning.

Herr talman! Jag försökte i går kontrollera om ett återremissyrkande skulle leda till nytt förslag från utskottet, men jag fick då den uppfattningen att ett återremissyrkande bara skulle störa riksdagsarbetet. Nu förstår jag att det finns ett bättre läge, och eftersom vi önskar att detta skall fungera från nyåret, biträder vi ett återremissyrkande med förhoppning om att vi skall hitta varandra i en vettig och så bred lösning som möjligt i utskottet.

Herr talman! Jag kan travestera mitt tidigare inlägg och säga att det var något nytt sedan i går, nämligen beredskap från socialdemokratiskt håll att diskutera och t.o.m. ifrågasätta det egna förslaget. Med en sådan öppenhet finns det naturligtvis en möjlighet för att komma fram till det vi ifrån vår sida önskat, nämligen ett betydligt bättre förslag. Jag tycker alltså att det är bra med de deklarationer som avgivits.

Herr talman! I skuggan av föregående, mycket långa debatt skall vi nu behandla ett betänkande av betydligt mindre omfattning, men dock av principiellt stor vikt.

Tvärtom sägs det att ett sådant företräde i alltför hög grad skulle gå ut över andra grupper med angelägna utbildningsbehov. I nästa mening gör utbildningsministern emellertid ett lappkast och säger att man i den nu rådande arbetsmarknadssituationen måste pröva alla möjligheter att erbjuda arbetslösa sysselsättning eller utbildning. I proposition 1983 83 skall förbehållas vuxenstudiestöd för arbetslösa. Herr talman! Vad riksdagen står i begrepp att göra genom att anta det föreliggande lagförslaget är att smyga in en ny form av arbetslöshetsunderstöd. I anledning av denna proposition har Rune Rydén m.fl. moderater yrkat avslag på förslaget om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Motionärerna stödjer sig på utbildningsministerns erkännande att propositionens överväganden strider mot grundtankarna i vuxenutbildningsreformen. Denna avsåg att ge vuxna förvärvsarbetande tillgång till överbryggande utbildning, förbättrad grundutbildning, återkommande utbildning osv. Motionärerna anser inte att det finns anledning att frångå nuvarande kriterier för rätt till särskilt vuxenstudiestöd, utan att det i första hand skall vara de vuxenstudiestödssökandes behov av och önskemål om den utbildning som de sökt som skall vara avgörande för stödets fördelning. Vi moderata ledamöter i socialförsäkringsutskottet delar motionärernas uppfattning att förslaget om ett riktat vuxenstudiestöd till arbetslösa strider mot grundtankarna i vuxenutbildningsreformerna. Vi anser inte att det finns anledning att frångå denna syn på vuxenutbildning och har därför i utskottet yrkat avslag på proposition 25 och bifall till motion 201, yrkande 2. Yrkandet har följts upp med en reservation till betänkandet, till vilken jag nu, herr talman, yrkar bifall.

Herr talman! Under gårdagens debatt, och även under dagens debatt, har arbetslöshetsåtgärder och mycket annat diskuterats. De socialdemokratiska ledamöterna har i debatterna klart visat på nödvändigheten av att alla tillgängliga medel utnyttjas för att man skall komma till rätta med de arbetslösas situation. Det är helt riktigt som Gullan Lindblad säger att vuxenutbildningsavgiften inte var ämnad att användas för att speciellt stödja arbetslösas studier, men på grund av den internationella konjunkturen, och inte minst den situation som de borgerliga regeringarna har försatt oss i, är snart sagt alla åtgärder tillåtna. Jag bör kanske ge Gullan Lindblad rådet att se vad de borgerliga regeringarna använde vuxenutbildningsavgifterna till. Nu har regeringen lyckats rycka loss 50 milj.kr. ur vuxenutbildningsavgifterna för att ge omkring 1 750 av de arbetslösa möjlighet till en meningsfull studieverksamhet i stället för sysselsättning. Detta tycker socialförsäkringsutskottets majoritet är ett utmärkt förslag. Utskottets moderater tycker annorlunda.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
Herr talman! Jag vill på det skarpaste protestera mot Ralf Lindströms påstående att vi moderater skulle se med kallsinnighet på arbetslöshetssituationen. Det är ett fullständigt grundlöst påstående. I många stycken har vi här i riksdagen visat att vi ställt upp för att åstadkomma arbete åt människor. Men vi löser, Ralf Lindström, inga arbetsmarknadsproblem med 1750 timmar studiestöd. Det är en form av konstgjord andning. Jag undrar vad det i förlängningen blir av den lag vi nu skall stifta. Är detta måhända inkörsporten till ett fortsatt användande av vuxenstudiestödet till arbetslöshetsunderstöd? Kan Ralf Lindström ge mig ett besked på den punkten? Nej, skall vi lösa arbetsmarknadsproblem krävs det andra insatser. Man har i två dagar debatterat sådana åtgärder. Förvisso handlar det här om helt andra frågor — en näringslivsvänlig politik, nej till löntagarfonder och annat — på områden som ligger utanför ramen för vad vårt utskott behandlar. Vi löser inga problem med den här typen av åtgärder! Ralf Lindström var själv inne på att man tidigare, under den borgerliga regeringen, hade överfört en del av vuxenutbildningsmedlen till studieförbundens verksamhet. Då protesterades det å det livligaste. Men jag vill erinra om att den socialdemokratiska regering som vi sedan fick fortsatte på precis samma sätt och överförde 89 miljoner av vuxenutbildningspengarna. Vad tänker ni nu åstadkomma med denna lag? Jag vill ha ett besked på den punkten. Är detta en sluss för att smyga in en ny form av arbetslöshetsunderstöd?
Herr talman! Det gäller inte 1 750 studiestödstimmar, utan 1 750 årsstudieplatser. Det är litet skillnad på det. Gullan Lindblad säger att vårt förslag kanske kan bli ett nytt sätt att i fortsättningen använda vuxenutbildningsavgifterna. Jag kan inte garantera vad de kommer att användas till. Vi har tidigare blivit upprörda av — eller i varje fall besvärats av — hur vuxenutbildningsavgifterna har använts. De borgerliga regeringarna föreslog och den borgerliga riksdagsmajoriteten beslutade att de bl.a. skulle användas för utbildningsverksamhet och uppsökande verksamhet i företagarorganisationerna, utan att dessa organisationer på något vis har bidragit till dessa medel. De borgerliga ville inte heller att företagarna skulle betala något. Sedan har man använt vuxenutbildningsstödet till grundutbildning för vuxna — en nog så behjärtansvärd användning. 70 miljoner överfördes också till studieförbunden. Det som nu föreslås är alltså inget nytt. Det fanns möjlighet att få fram 50 milj.kr. till en mycket behjärtansvärd användning, nämligen till studier för arbetslösa under den tid då de inte har möjlighet att få jobb. Jag, och majoriteten i utskottet, tycker att dessa pengar används mycket väl.
Herr talman! Jag beklagar att jag uttryckte mig fel. Det gäller alltså 1 750 särskilda vuxenstudiestöd. På den punkten är vi överens, Ralf Lindström. Jag fick inget besked på min fråga om det här är att betrakta som en engångsåtgärd. Måste man stifta en ny lag för användningen av dessa 50 milj.kr.? Det är dock detta som vårt kommande beslut i dag också handlar om. Det finns medel — 50 av 99 milj.kr. används till detta — eftersom vuxenstudiestödet inte till fullo utnyttjas. Endast 65 96 har utnyttjats till de ändamål som de är avsedda för. Men ingenting i det förslag som vi nu står i begrepp att fatta beslut om säger att detta är en engångsåtgärd. Det är det jag skulle vilja ha besked om.
Herr talman! Varje riksdag är suverän. Jag kan inte svara för vad de riksdagar som kommer efter oss kommer att besluta i detta hänseende. Beslutet om detta stöd är f. n. en engångsåtgärd. Vi är övertygade om att arbetsmarknadssituationen kommer att bli så mycket bättre att vi förmodligen inte kommer att behöva använda denna åtgärd mer.
Herr talman! Jag hoppas att Ralf Lindström har rätt i det han senast sade, nämligen att arbetsmarknadssituationen blir bättre. Men med socialdemokratisk politik fruktar jag att den blir ännu sämre. Jag vill erinra om Studieförbundet Näringsliv och samhälles ”skuldfälla”. Man säger att ytterligare påspädning av budgetunderskottet kommer att på sikt medföra massarbetslöshet. Sådana problem löses inte med kortsiktig konstgjord andning. Jag fick inget besked huruvida detta stöd är att betrakta som en engångsåtgärd eller inte. Att jag icke fick besked oroar mig djupt. Jag är rädd att här kommer att bli en ny sluss till arbetslöshetsunderstöd.

Till kulturutskottets betänkande 6 om anslag till vissa kyrkliga ändamål finns ingen talare anmäld. Kammaren övergår därför nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 6 om särskilda sysselsättningsåtgärder.

Herr talman! Moderata samlingspartiet anser att en genomgripande reform av lärlingsutbildningen bör genomföras. Vi tycker därför att det är beklagligt att socialdemokraterna i går i arbetsmarknadsdebatten undvek att debattera lärlingsutbildningen, och den defensiva inställning som finns i propositionen tycker jag visar att viljan att hjälpa ungdomar på detta område, trots den svåra arbetsmarknadssituation som f. n. råder, ännu inte riktigt har infunnit sig hos socialdemokraterna. I en nyligen framlagd rapport har vi i moderata samlingspartiet i stället presenterat ett konkret och detaljerat förslag till ny lärlingsutbildning. Syftet med förslaget är att förbättra yrkesutbildningen inom gymnasieskolans ram, höja ungdomarnas yrkeskompetens och inte minst minska ungdomsarbetslösheten. Våra förslag i rapporten kan i korthet beskrivas enligt följande: 1. Lärlingstiden varieras mellan två och fyra år beroende på utbildningens art och krav. 2. Större delen av tiden förläggs till företaget. Under en till två dagar i veckan undervisas eleven i gymnasieskolan. Tiden kan variera mellan olika yrkesutbildningsområden. Antalet dagar i gymnasieskolan är högst i början av lärlingstiden för att sedan successivt avta. 3. Undervisningen består av allmänna ämnen, fackteori och arbetsteknik, inkl. ergonomi. Allmänna ämnen är svenska och samhällskunskap, som är obligatoriska. Dessutom finns tillvalsmöjligheter bland t.ex. moderna språk, matematik m.fl. ämnen. Undervisningen i fackteori och arbetsteknik förläggs till övervägande del till företagen. 4. Särskilda utbildningsplaner upprättas för varje yrke. En avvägning mellan praktisk och teoretisk utbildning görs i varje plan. Riksdagen fastställer de allmänna riktlinjerna för utbildningsplanerna, vilkas övergripande innehåll utformas av skolöverstyrelsen i samarbete med arbetsmarknadens parter. Det måste emellertid finnas stor lokal frihet att utforma lärlingsutbildningen på bästa möjliga sätt och med hänsyn till lokala förhållanden och de enskilda lärlingsföretagen. Skolöverstyrelsen skall ha det övergripande lokala ansvaret, men det kan vara lämpligt att t.ex. nuvarande SSA-råd med dess skilda yrkesråd omvandlas till särskilda lärlingsråd. 5. Eleverna skall få betyg och bevis över genomgången utbildning. 6. Lärlingarna skall ha rätt att genomgå mer än en utbildning och då få tillgodoräkna sig de delar av föregående lärlingsutbildning som är av betydelse för nästa utbildning. Delar av en lärlingsutbildning skall också kunna tillgodoräknas, om lärlingen vill fortsätta andra gymnasiestudier. 7. Gymnasieskolornas ledning skall ges resurser och befogenheter att i samråd med lärlingsråden följa upp utbildningen på företagen. 8. Lärlingssystemet förutsätter möjligheter till tester och introduktion för de blivande lärlingarna. Det skall vara möjligt att under en kortare tid pröva på önskad lärlingsutbildning. Någon form av yrkesintroduktion eller introduktionsprogram kan anpassas för detta ändamål. I särskilda fall — t.ex. i sådana som i dag leder till beslut om anpassad studiegång — skall eleverna kunna byta ut det sista året i den obligatoriska skolan mot det första lärlingsåret. Tiden för lärlingsutbildningen förlängs då samtidigt. 9. Företag och andra arbetsgivare som auktoriserats att ta lärlingar har arbetsgivaransvar för dessa under lärlingstiden. Anpassningar inom ramen för rådande lagstiftning måste ske. Detta gäller bl.a. lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, lagen om arbetsskadeförsäkring, semesterlagen samt vissa under senare år tillkomna förordningar om främjande av ungdomsarbete. 10. Om det visar sig nödvändigt, skall en särskild försäkringsform för lärlingar skapas, innehållande regler avseende sjukförsäkring, arbetsskador etc. 12. Lärlingarnas lön bör sättas med utgångspunkt i att de befinner sig under utbildning och att tiden på företagen inledningsvis i huvudsak kommer att användas för inlärning. Lärlingens bidrag till det produktiva arbetet är i början mycket begränsat, för att successivt öka med ökade kunskaper och större erfarenhet. En lämplig nivå att starta på för den 15-16-årige lärlingen kan varat.ex. 25-30 90 av avtalsenlig lön för heltidsarbete på motsvarande nivå. Lönen bör därefter höjas halvårsvis. Slutlönen för lärlingen kan ligga på mellan 60 och 80 96 av avtalsenlig lön, beroende på lärlingsutbildningens omfattning. 13. Lönen och sociala kostnader betalas i sin helhet av arbetsgivaren. Det offentliga står för de utbildningskostnader som belastar gymnasieskolan liksom för administrationskostnaderna. 14. Enskilda företag som vill inrätta lärlingsplatser måste auktoriseras av parterna — eventuellt via lärlingsrådet. Ett villkor för auktorisering är att företagen kan ställa upp med pedagogiskt utbildade handledare och att arbetsoch utbildningsförhållandena i övrigt svarar mot fastställda krav. Statsmakterna svarar för den pedagogiska utbildningen. Några andra villkor för auktorisering — som t.ex. att företagen måste omfattas av kollektivavtal — får inte uppställas. 15. Lärlingsutbildning kan introduceras på en mängd skilda yrkesområden, både inom privat och inom offentlig sektor. Introduktionen måste givetvis ske gradvis efter det att utbildningsplan fastställts centralt och lokalt samt efter samråd med arbetsmarknadens parter. Utbildningslinjer, specialkurser och högre specialkurser som kan inordnas i lärlingsutbildningen finns upptagna i den av mig nämnda rapporten. 16. I dagens yrkesutbildningar är ca en tredjedel av tiden ägnad åt undervisning i annat än arbetsteknik. I lärlingsutbildningssystemet blir förhållandet ungefär detsamma. Lärare i allmänna ämnen kommer därför inte att beröras i nämnvärd grad. Yrkeslärarna berörs på så sätt att de i mycket stor utsträckning får undervisa på företagen i stället för i skolverkstäder. Detta kommer för många att vara en positiv omställning. En ny och spännande arbetsmarknad öppnas. Självfallet kan det emellertid också innebära påfrestningar för dem som inte varit ute i ett företag på ett eller flera årtionden. Den reella utbildningstiden i lärlingssystemet kommer att bli längre, varför det kommer att krävas fler kompetenta yrkeslärare. Därutöver kommer det att bli nödvändigt att rekrytera ett relativt stort antal lärare med specialkunskaper. När yrkeslärarkompetens knyts till företagen, förbättras också möjligheterna att kontinuerligt utbilda övriga anställda. Poängberäkningen som underlag för skolledartjänster måste förändras för att ta hänsyn till den nya organisationen. Skolledarnas ansvar vidgas genom lärlingsutbildningen. 17. För att i största möjliga utsträckning kunna anpassa lärlingsutbildningen till näringslivets struktur måste reglerna för statliga stimulansbidrag till inbyggd företagsutbildning ses över. Resurser för detta ändamål frigörs genom den förändrade gymnasieskolorganisationen och genom den minskade belastningen på AMS. 18. Lärlingssystemet kan också fungera inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska insatser som behövs för ungdom med särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. För att öka antalet lärlingsplatser för s.k. svårplacerade ungdomar kan statsmakterna under kortare perioder stimulera företagen att inrätta fler lärlingsplatser med hjälp av riktade bidrag. Även handikappad ungdom kan infogas i systemet. 19. De statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av det föreslagna lärlingssystemet är svåra att överblicka. En bieffekt av lärlingssys temet torde emellertid bli väsentliga besparingar. I takt med sjunkande arbetslöshet minskar statens och kommunernas kostnader. Kostnaderna för den frivilliga skolutbildningen kommer att minska, eftersom lärlingsutbildningen kommer att vara billigare än en traditionell yrkesutbildning på gymnasieskolan. Kommunerna kommer också att ”tjäna” på ett lärlingssystem genom minskade lokaloch personalkostnader samt övriga kringskostnader. Så t.ex. kommer skolmåltidspersonal, skolstäderskor, syo-konsulenter och kuratorer troligtvis att beröras liksom kostnaden för skolskjutsar och skolmåltider. 20. När lärlingsutbildningssystemet enligt detta förslag är fullt utbyggt kommer vi att ha en gymnasieskola med treoch fyraårig i huvudsak studieförberedande utbildning, tvåeller treårig i huvudsak yrkesförberedande utbildning samt direkt yrkesförberedande lärlingsutbildning på mellan två och fyra år. Omfattningen av lärlingsutbildningen bör kunna bli 30 90 av en årskull elever. Till detta kommer de mer teoretiska yrkesskoleutbildningarna. Ytterligare ca 60 000 ungdomar bör på detta sätt kunna få arbete. Ungdomsarbetslösheten minskar i motsvarande mån. I avvaktan på ett sådant lärlingssystem som vi från moderata samlingspartiet förespråkar finner vi, med hänvisning till de goda erfarenheterna av den hittills bedrivna försöksverksamheten, det angeläget — inte minst mot bakgrund mot av det rådande arbetsmarknadsläget — att platser i lärlingsutbildning kommer till stånd i så stor omfattning som möjligt redan under innevarande höst. Vi tillstyrker därför regeringens förslag när det gäller rekryteringsbeloppets storlek per plats, 5 000 kr., men anser att ett så stort bidrag per plats bör kunna medge ytterligare 5 000 platser utöver de 2 000 regeringen räknar med. Den temporära ökning av lärlingsutbildningen på 5 000 platser som föreslås av oss belastar enligt reservation nr 3 anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor med ca 70 milj.kr. Denna merutgift bör av statsfinansiella skäl balanseras genom en motsvarande utgiftsminskning. En utökad lärlingsutbildning leder till minskade alternativkostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av arbetsmarknadsutbildning, beredskapsutbildning och arbetslöshetsersättningar. Det bör därför vara möjligt att innehålla motsvarande belopp på de anslag som är aktuella, dvs. bidrag till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag resp. sysselsättningsskapande åtgärder under tionde huvudtiteln. Herr talman! Den utomordentligt svåra situationen på arbetsmarknaden för ungdomar motiverar att de positiva erfarenheter som vunnits i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning tas till vara i så stor utsträckning som möjligt i avvaktan på att en mer genomgripande lärlingsreform kan genomföras. Låt mig därför till sist ge ett råd till socialdemokraterna i den rådande situationen med ett återremissförslag beträffande ungdomslagen: Acceptera vårt förslag om ytterligare 5 000 lärlingsplatser! Ungdomarna behöver dem, och vi har anvisat finansieringen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna nr 3 och 12.

Herr talman! Jag noterar som så många gånger förr att utbildningsministern lyser med sin frånvaro. Sysselsättningspropositionen innehåller betydande delar som hör till utbildningsdepartementets verksamhetsområden, bl.a. ytterligare anslag om ca 200 miljoner. Men utbildningsministern tycker tydligen inte att dessa åtgärder för de arbetslösa ungdomarna är av sådan vikt att det motiverar hennes närvaro i kammaren. Det finns ett talesätt som säger: ”Sent skall syndaren vakna”. Det talesättet gäller i allra högsta grad regeringens hantering av lärlingsutbildningen. Vid flera tillfällen under det föregående riksmötet föreslog vi från centerns sida stimulansåtgärder för att främja lärlingsutbildningen. Instrumentet i fråga fanns redan i form av ett särskilt stimulansbidrag till nytillkommande utbildningsplatser inom industrioch hantverkssektorn. Det enda som behövdes var ett riksdagsbeslut att bidraget jämväl skulle kunna utgå som ett stöd till företag som tog emot lärlingar. Men vid varje tillfälle sade socialdemokraterna nej, ofta med mycket krystade formuleringar. Den vanligaste var att man inte kunde ändra i regelsystemet för en pågående försöksverksamhet. Nåväl! ”Bättre sent än aldrig” är ett annat talesätt, och nu har regeringen i sin proposition om sysselsättningsskapande åtgärder föreslagit ett sådant stimulansbidrag. Men från centerns sida är vi ändå inte nöjda. Det är bra att regeringen nu inser att lärlingsutbildningen har ett stort värde, men det kunde vara intressant att få besked om varför argument som tidigare användes emot nu kan användas för att motivera ett stimulansbidrag? Vad säger exempelvis Lars Svensson, som tidigare så intensivt och engagerat talat emot ett särskilt stöd till lärlingsutbildningen? Jag kan ställa en rak fråga till Lars Svensson: Är lärlingsutbildningen fr.o.m. nu försöksverksamhet eller ej? Även om det är bra att regeringen nu har tagits det här steget, är det ändå dags att flytta fram positionerna i den här frågan. Skolöverstyrelsen har redovisat en rapport över de gångna årens försöksverksamhet, varav det med all önskvärd tydlighet framgår att lärlingsutbildningen är en bra utbildningsform — kanske den bästa vi har. I varje fall gäller detta resultatet i form av fasta anställningar efter avslutad utbildning. Vi anser därför att man redan nu bör dra konsekvenserna av detta och ge kommunerna besked om att lärlingsutbildning i fortsättningen skall vara ett permanent inslag i gymnasieskolans utbildningsutbud. Och med det vill jag yrka bifall till vår reservation 1. Vi anser dessutom att det med ett högre stimulansbidrag än det regeringen föreslagit skulle vara möjligt att få fram betydligt fler platser än vad propositionen anger. Det här kostar mycket pengar, men vi anser att det är mer angeläget att satsa på offensiva åtgärder, som ger både bra utbildning och ett fast jobb, än att likt regeringen och de övriga partierna satsa pengarna på uppföljningsåtgärder för redan arbetslösa ungdomar. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation 2. När vi nu går vidare för att göra lärlingsutbildningen permanent är det angeläget att undanröja de hinder som ändock finns för att utbildningen skall få önskvärd omfattning. Av skolöverstyrelsens utvärdering framgår att samtidigt som det finns ett stort intresse hos både kommuner och företag att starta lärlingsutbildning inom nya yrkesområden och att utveckla gamla utbildningar, så är de höga kostnaderna ett hinder på vägen. Främst är det avtalen för lärlingar som är så utformade att kostnaderna för en småföretagare eller hantverkare kan te sig nära nog oöverstigliga. Avtalen är dessutom väldigt skiftande från en bransch till en annan. Det är därför nödvändigt att samhället, tillsammans med parterna på arbetsmarknaden, kommer fram till ett enhetligt avtal för den gymnasiala lärlingsutbildningen som innebär rimliga kostnader för den som står till tjänst med utbildningsinsatsen. Kan man nå därhän är det också skäligt att samhället ställer upp med ett generöst statsbidrag, ty den totala kostnaden blir ändå lägre än för jämförbara utbildningar i skolans institutioner. Dessa tankegångar har vi utvecklat i vår motion 1983/84:28, och vi är kanske något förvånade över att vi står ensamma för den reservation som nu följer upp motionskravet. Jag yrkar bifall till reservation 4. När det gäller just lärlingsutbildningen har moderata samlingspartiet genom en skicklig marknadsföring kommit att framstå som en av de främsta tillskyndarna. Ibland går dock denna marknadsföring litet väl långt, och frågan är om den inte då och då har tangerat gränsen för vanlig politisk anständighet. I en frågedebatt här i kammaren den 24 november envisades moderaten Bengt Wittbom med att gång på gång upprepa en fråga till arbetsmarknadsministern huruvida hon var beredd att ställa sig bakom det moderata förslaget om ytterligare 5 000 lärlingsplatser. Det var först på en direkt motfråga som Bengt Wittbom tvingades erkänna att det inte fanns något moderat förslag över huvud taget i samband med sysselsättningspropositionen. Men, sade Bengt Wittbom, vi hade tur — centerpartiet väckte en motion om just 5 000 nya platser som vi kunde koppla på. För alla av oss i utbildningsutskottet som upplevt med vilken vånda som moderaterna till sist, och då främst vid slutjusteringstillfället, anslutit sig till tanken om 5 000 nya platser, framstår moderaternas uppfattning om begreppet ”tur” inte som särskilt lustbetonad. Vi anvisar också finansiering, fortsatte Bengt Wittbom i frågedebatten. Det har också Rune Rydén sagt här i dag. Nåväl, även detta är bara sant till en del. Skall man få fram så här många platser krävs det ett högre stimulansbidrag, och detta inkl. finansieringen är redovisat i centerns motion och reservation. Till den reservationen har moderaterna inte anslutit sig, utan har en egen reservation med en finansiering som i princip stämmer överens med regeringens. I en tidigare frågedebatt, den 17 november, beskrev Per Unckel det moderata förslaget till lärlingsutbildning som så, att eleverna skulle läsa teori iskolan 1å 2 dagar i veckan och tillbringa resten av tiden ute i ett företag, där det finns tillgång till modern utrustning och där man får erfarenheter av arbetslivet. Det var med andra ord en bra beskrivning, inte av lärlingsutbildningen, utan av den företagsförlagda gymnasieutbildningen. Denna positiva bild förtogs dock av att samme Per Unckel i nästa anförande sade, att den företagsförlagda utbildningen alltid kommer att ha karaktären av att eleven är gäst hos verkligheten. Jag tror att debatten om lärlingsutbildning skulle tjäna på att moderata samlingspartiet reder ut sin egen begreppsförvirring. Herr talman! Jag ber dessutom att få yrka bifall till centerns reservation nr 6 om samverkan i fråga om datateknisk utrustning i gymnasieskolan och hos andra utbildningsanordnare. Jag övergår härefter till att tala om gymnasieskolans dimensionering. Sedan ca ett och ett halvt år tillbaka gäller en ny planeringsordning för gymnasieskolan. Den kännetecknas av en högre grad av decentralisering än tidigare. Landets länsskolnämnder kan inom vissa givna ramar och i samråd med kommunerna besluta om gymnasieskolans dimensionering. Det är då också möjligt att ta större hänsyn till lokala och regionala skillnader samt krav och önskemål från arbetsmarknaden. Det har alltid varit svårt att få ramarna att räcka till alla angelägna önskemål, men problemen har accentuerats under det senaste året. Vi har fortfarande stora ungdomskullar, och vi har en arbetsmarknad som blir allt svårare, framför allt för ungdomarna, alla storstilade vallöften till trots. Samtidigt ökar antalet s.k. äldresökande till gymnasieskolan. Det är ungdomar, 17 år och äldre, som tidigare gått miste om en gymnasieplats och som i stället varit föremål för någon form av uppföljningsinsats. De har då ofta kommit till insikt om att det krävs en avslutad utbildning, och så kommer de tillbaka till gymnasieskolan som äldresökande. Om då ramarna inte vidgas, innebär det att de äldre ungdomarna slår ut allt fler 16-åringar, som i sin tur går till ungdomsuppföljningen och sedan i många fall kommer tillbaka som äldresökande. Likheten med fabeln om råttan på repet är påfallande. Nu är det här ingen fabel utan bister verklighet, och därför försöker kommunerna att efter måttet av sin förmåga bygga ut gymnasieorganisationen för att kunna ta hand om fler ungdomar. Att i det läget få lov att skära ner kommunernas ambitioner, därför att planeringsramarna är för knappa, har nu blivit många länsskolnämnders öde. Men det ter sig ju föga meningsfyllt att först säga nej till gymnasieplatser som kommunerna vill inrätta och i nästa andetag anmoda samma kommuner att anordna ungdomsuppföljning för alla de ungdomar som inte ryms i gymnasieskolan. Därför har centern i motion nr 28 föreslagit en kraftig utökning av planeringsramarna. Vi är inte ensamma om det förslaget. I sina petita inför budgetpropositionen har skolöverstyrelsen begärt en motsvarande utökning. Socialdemokraterna och moderaterna i förening har dock en annan uppfattning. Man vill vänta med ställningstagandet till dess att vi behandlar budgetpropositionen. Men då är det för sent. Kommuner och länsskolnämnder behöver besked nu om det skall bli någon utbildning till hösten 1984. Det räcker inte att komma med ett riksdagsbeslut någon gång i maj och tro att det resulterar i utbildning i augusti. Därför är det nog dess värre så, att oviljan att fatta ett beslut nu mera är ett uttryck för åsikten att det inte behövs några vidgade ramar än ett utslag av respekt för budgetpropositionens övergripande roll. Det går nämligen inte att i det här fallet åberopa ett trängt statsfinansiellt läge, eftersom det är ett välkänt faktum för alla initierade att alla andra åtgärder, som eljest kan bli aktuella inom uppföljningsansvarets ram eller senare i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ställer sig mycket dyrare för samhället än att ge utbildning direkt i gymnasieskolan. För att inte belasta kommunernas ekonomi mer än nödvändigt har vi dessutom i vår motion förordat att de nytillkommande platserna i första hand läggs ut som företagsförlagd, yrkesinriktad utbildning. Då tar man till vara de uppenbara fördelar som finns i företagens kunnande och tekniska utrustning. Att få en stor del av sin utbildning i en verklig arbetsmiljö och med de villkor och regler som gäller på en arbetsplats är också ägnat att höja kvaliteten i utbildningen, vilket i sin tur underlättar inträdet på den reguljära arbetsmarknaden. Herr talman! Det finns mycket utöver detta att säga om gymnasieskolans dimensionering, men jag skall avsluta med en direkt fråga till företrädarna för socialdemokraterna och moderaterna: Vad är det verkliga skälet till er negativa inställning till en utökning av antalet platser i gymnasieskolan? Jag vill dessutom yrka bifall till centerns reservationer nr 9, 11 och 12.

Herr talman! För det första: Om Larz Johansson hade lyssnat på de 20 punkterna i vårt förslag om en lärlingsutbildning hade han inte behövt ägna sig åt någon konstruerad historiebeskrivning. Vi har klart redovisat vårt förslag på punkt efter punkt. Jag ber att Larz Johansson noterar detta. Jag tycker det är litet märkligt att centern och moderaterna för en debatt i den här frågan. Vi strävar ju åt samma håll. Jag hoppas att centern kommer att ta lärdom av vårt förslag. För det andra: Vi inom moderata samlingspartiet anser att det inte behövs ett högre stimulansbidrag för att få fram 5 000 platser. Vi anser att bidraget på 5 000 kr. mer än väl räcker i det avseendet. Med centerns utökning av bidraget kommer vi att få ett ännu högre tal, men det kommer vi inte statsfinansiellt att ha råd med. För det tredje: Det var ingen vånda för oss vid justeringstillfället. Vi vet var vi står, och det har vi klart redovisat.

Herr talman! Nej, Rune Rydén, det var inte någon konstruerad historiebeskrivning. Det som jag redovisade från de bägge frågedebatterna var nära nog ordagrant taget ur protokollet. Någon konstruktion är det sannerligen inte, utan det är ett korrekt återgivande av vad som då tilldrog sig här i kammaren.

Herr talman! Det är glädjande att socialdemokraterna nu äntligen börjar ändra sin negativa attityd till gymnasial lärlingsutbildning. Skolöverstyrelsens rapport visar ju också en stadig uppgång i antalet elever, trots att det funnits en mycket njugg inställning till den här typen av utbildning i socialdemokratiskt styrda kommuner. Utskottet konstaterar också att lärlingsutbildningen varit framgångsrik och hänvisar till skolöverstyrelsens utvärderingsrapport, som visar att 96 av 100 lärlingar får ”fast arbete i företaget” och att övriga får ”fast arbete utanför företaget”. Det är ett mycket gott resultat. I folkpartiets partimotion säger vi att kravet på att lärlingen skall ha full lön från första dagen har verkat som ett allvarligt hinder för att lärlingsutbildningen skall öka i tillfredsställande omfattning. Vi menar att riksdagen skall uttala sig för ett bidragssystem som innebär att det statliga bidraget till lärlingsutbildningen är störst under det första utbildningsåret och därefter minskar stegvis. Det första året, när lärlingen är fullständigt oerfaren, bör det statliga bidraget utgå med 75 96 av lönen. Andra året, när lärlingen har tillägnat sig en del kunskaper och erfarenheter i yrket och kan delta i produktionen, kan det statliga bidraget trappas ned till 50 90 för att tredje året utgå med endast 25 96. Jag har svårt att förstå utskottsmajoritetens motstånd mot den här mycket vettiga tanken, och jag vill fråga utskottets talesman: Varför går ni emot folkpartiförslaget? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 5, som gäller statsbidragssystemet för gymnasial lärlingsutbildning. Regeringen föreslår ett särskilt bidrag för varje elev på nyinrättad högre specialkurs inom områdena datateknik och mikroelektronik. Det bidraget kan möjligen undanröja bristen i tillgång på utrustning men förmår inte öka tillgången på lärare. Från folkpartiets sida föreslår vi därför i vår partimotion att fortbildningen för lärare skall förändras. F. n. erbjuds inom högskolan 408 kursveckor inom dataområdet under läsåret 1983/84. Veckorna fördelas på 1-poängs-t.o.m. 5S-poängskurser. För lärare som skall leda en högre specialkurs borde det självfallet finnas tillgång till kurser om åtminstone 10 poäng. Det är för litet att ha kortare utbildningar. Vi menar därför att UHÄ bör ges i uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur 150 kursveckor kan omprioriteras till att gälla 10-poängskurser för budgetåret 1984/85. Detta skulle ge en lärare på varje primärkommunal gymnasieskola tillgång till en sådan längre kurs och skulle betyda mycket för utbildningen, eftersom vi då skulle få bättre utbildade lärare. Vårt ställningstagande i motionen följer vi upp i reservation nr 7. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservationen. I reservation nr 8 stryker jag under att samarbetet mellan gymnasieskola och näringsliv är mycket angeläget. Jag menar att utöver det samarbete som reguljärt förekommer mellan skolöverstyrelsen och näringslivets organisationer bör regeringen skyndsamt inleda överläggningar med både arbetsgivare och fackliga organisationer för att få till stånd ett djupare samarbete i fråga om yrkesutbildning. Syftet bör vara att på sikt förändra organisationen av vissa delar av yrkesutbildningen så att man får ett gemensamt ansvar för den. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 8. Tillsammans med utbildningsutskottets centerpartister hävdar jag i reservation nr 9 att en utökning av gymnasieskolans stora ram är motiverad dels mot bakgrund av den ökande ungdomsarbetslösheten, dels mot bakgrund av det stora antalet äldresökande. Vi menar att det inom den utökade ramen bör det ankomma på kommunen att svara för fördelningen mellan yrkesinriktade och teoretiska utbildningsvägar med hänsyn till lokala förhållanden. Jag beklagar att vi inte kunde få majoritet för ett tillkännagivande till regeringen, vilket reservation 9 går ut på. Det föreföll i ett skede som om vi skulle kunna få en överenskommelse och en majoritet för denna. Det hade varit bra för saken. Tyvärr gick det inte, utan socialdemokraterna går fram för sig, trots att det från både folkpartiets och centerns sida fanns en öppenhet för en uppgörelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9. I folkpartiets partimotion tar vi också upp frågan om en utvärdering av ungdomsplatsernas utbildningsinslag. Vi tycker att det är viktigt att de utbildningsinslag som är knutna till ungdomsplatserna ges stadga och hög kvalitet. Det är därför angeläget att särskilt följa och utvärdera utbildningsinslaget i ungdomsplatserna. Regeringen bör, tycker vi, uppdra åt skolöverstyrelsen att senast den 15 september 1984 redovisa det första årets erfarenheter av utbildningsinslaget. I reservation nr 12 följer jag upp folkpartiets partimotion. Glädjande nog har utskottets centerpartister och moderater ställt sig bakom samma förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall också till reservation nr 12.

Herr talman! Jag har i den här kammaren lyssnat till många anföranden och många debatter om moderaternas lärlingsförslag. Varje gång har jag tänkt: Skall jag nu få ett svar på en fråga som jag alltid har ställt mig? Det talas i moderaternas lärlingsförslag om vissa procent av avtalsenlig lön. Jag vill fråga Rune Rydén: Vad avses med detta? Är det grundtimpenningen ni avser med avtalsenlig lön? Jag tror att det vore klargörande om jag kunde få svar på den frågan. Herr talman! Jag vill tala litet om våra reservationer och vill från början Kan man utbilda bort arbetslöshet? Är de unga arbetslösa människorna i vårt land undermåligt utbildade? Leder en ökad utbildning till fler arbetsplatser? Innebär förbättrad utbildning att det uppstår fler lediga platser för de unga arbetslösa människorna? Är mikroelektronik och datateknik förlösande? Svaret på frågorna är naturligtvis: Nej. Följaktligen får inte utbildningsinsatserna vara nästan helt präglade av en inriktning på näringsliv och avnämare. Den reguljära utbildningen i Sverige ger inte våra ungdomar en undermålig utbildning, den skapar arbetslöshet för dem. En urvalsundersökning som länsarbetsnämnden i Värmland har gjort visar att de arbetslösa ungdomarna vanligen har en god utbildning bakom sig. En utbildning för dessa ungdomar borde i stället ta sikte på att stärka de ungas allmänutbildning, ge dem en kulturell bakgrund och identitet. Herr talman! Jag tror att det i de flesta fall är en sådan inriktning vi behöver på utbildningssidan, ett tillvaratagande och frammanande av ungdomens inneboende kraft till förändring och grundläggning för social trygghet, till ett liv med lyftad panna.

Herr talman! I den proposition angående särskilda sysselsättningsskapande åtgärder som nu behandlas finns i bil. 2 förslag om åtgärder inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Utbildningsutskottets betänkande 6 behandlar dessa förslag. Förslagen innebär rekryteringsbidrag för inrättande av läringsutbildning under tiden 1 november 1983-30 juni 1984 och vidare särskilt bidrag till högre specialkurser. Dessutom anmäler statsrådet beräknat behov av extra medel för ökat antal ungdomsplatser inom kommunernas uppföljningsansvar och för vissa kurser för arbetslös ungdom på folkhögskola. Utskottets majoritet tillstyrker på samtliga punkter regeringens förslag. När man vidtar åtgärder för att nedbringa arbetslösheten speciellt för ungdomar är det självklart och naturligt att även utbildning inom det reguljära skolväsendet utnyttjas. Jag går nu in på att kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet och som bakom sig har motioner från de olika partierna. När det gäller lärlingsutbildningen beslutade riksdagen i våras att förlänga försöksperioden till den 30 juni 1984. Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen efter årsskiftet återkomma med förslag om den framtida lärlingsutbildningen. Lärlingsutbildningen har stadigt ökat under senare år och är ett bra komplement till traditionell gymnasieutbildning. Den leder också i stor utsträckning till arbete efter genomförd utbildning. SÖ:s utvärderingsrapport granskas f. n. i regeringskansliet, och statsrådet anmäler att hon i samband med budgetpropositionen kommer att föreslå vissa ändringar i nuvarande regler. Då ärendet återkommer i samband med budgetpropositionens behandling finns det i dag inga skäl att göra några tillkännagivanden från riksdagen om att man skall ha en permanent lärlingsutbildning. Alla skäl talar för att denna utbildningsform kommer att bestå. De regler och statsbidrag som i fortsättningen skall gälla får efter det att förslagen beretts beslutas av riksdagen i vår. Med hänvisning till detta yrkar jag avslag på reservationerna 1, 4 och 5. Jag kan notera att moderaterna, i första hand Rydén, som till protokollet läste in den rapport som moderaterna utarbetat, tydligen inte via en motion ville få sina tankegångar prövade i utskottet och därför inte framfört dem i motion. Men det kan hända att moderaterna kommer tillbaka i samband med budgetpropositionens behandling efter årsskiftet. Då har man ju på ett annat sätt möjlighet att granska det förslag som man här föreläggs. Det kanske också, som Larz Johansson sade, är så att moderaterna vill försöka göra gällande att de har monopol på lärlingsutbildning. Det rekryteringsbidrag till lärlingsutbildning som nu föreslås under tiden 1 november-30 juni bör kunna medföra att kommunerna kan få fram ett ökat antal platser. Det är angeläget med hänsyn till de svårigheter ungdomarna har på arbetsmarknaden. Den höjning av rekryteringsbidraget som föreslås i reservation 2 och den utökning av antalet platser som föreslås i reservation 3 kommer inte att leda till den utökning av antalet platser som förutsetts med hänsyn till den korta tid som man har möjlighet att arbeta med detta. Man kan inte påbörja jobbet med anledning av det beslut som nu kommer att fattas förrän omkring årsskiftet. Med hänvisning till detta och till att vi vid behandlingen av budgetpropositionen återkommer till de ekonomiska frågorna för denna utbildning yrkar jag avslag på reservationerna 2 och 3. I reservation 6 föreslås samverkan angående utnyttjande av datateknisk utbildning för högre specialkurser. Denna möjlighet finns redan, och i regeringens förslag har man pekat på att förhyrning bör tillämpas för att nedbringa kostnaderna. Det finns alltså redan nu möjligheter att samverka med dem som har denna utrustning. Med hänvisning härtill yrkar jag avslag på reservation 6. Det som framförs i reservation 8 angående djupare samarbete mellan gymnasieskola och näringsliv är redan på gång enligt nuvarande kontaktorgan, som finns centralt, regionalt och lokalt. Något särskilt tillkännagivande från riksdagen är därför inte behövligt. Vi yrkar avslag på reservation 8. I reservation 7 föreslås att UHÄ och SÖ får i uppdrag att redovisa situationen när det gäller fortoch vidareutbildningen av lärare inom dataområdet och när det gäller tillgången på kompetenta lärare. Man föreslår också att fortbildningen skall förlängas till tio veckor. Utskottet redovisar vilka regler som gäller för fortoch vidareutbildning av lärare, och även vilka regler som gäller på lönesidan i samband med fortoch vidareutbildning. Enligt de nyligen beslutade reglerna om anordnandet av utbildning och ansvariga för det åvilar dessa uppgifter de regionala och lokala organen. Utskottet instämmer i att det är angeläget att kommunerna har tillgång till kompetenta lärare för högre specialkurser. Vi utgår ifrån att UHÄ och SÖ följer utvecklingen och vidtar de åtgärder som behövs. Därför finns det nu ingen anledning för riksdagen att göra något särskilt uttalande. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. När det gäller reservation 9 föreslås att riksdagen skall besluta om en utökning av gymnasieskolans stora ram för budgetåret 1984/85. Gymnasieskolans dimensionering beslutas av riksdagen i samband med behandlingen av budgetpropositionen. I sina äskanden för budgetåret 1984/85 har SÖ föreslagit en utökning av gymnasieskolans stora ram med 14 000 årselevplatser. Det ingår i regeringens uppgifter att pröva myndigheternas äskanden och därefter förelägga riksdagen sina förslag. Det är en egendomlig behandlingsordning att bryta ut en del av ett äskande från en myndighet och besluta om detta separat. Riksdagen får ju möjlighet att besluta om ramarna för 1984 86 och 1986/87 efter årsskiftet i samband med budgetpropositionen. Jag kan därför inte se någon anledning för oss att nu börja tillämpa något annat system när det gäller att behandla de äskanden som föreligger. Jag yrkar därför avslag på reservation 9. Reservation 10 behandlar inriktningen av vissa utbildningsinsatser och reservation 13 ytterligare platser i vuxenutbildningen. Angående reservation 10 hänvisar jag till den beredning av gymnasieutredningen som pågår. Förslag kommer senare att föreläggas riksdagen. Att ytterligare utöka antalet platser i vuxenutbildningen enligt reservation 13 finner utskottet ej skäl att föreslå med hänsyn till det i detta betänkande föreslagna ökade antalet utbildningsplatser och den föreslagna ökningen av AMU-utbildningen. Med hänvisning till vad vi har anfört i betänkandet yrkar jag avslag på reservationerna 10 och 13. När det gäller ungdomsplatser vill jag hänvisa till vad utskottet har framhållit om att behov av medel föreligger, såsom statsrådet anfört. Riksdagen har tidigare beslutat att anslaget till dessa platser är ett förslagsanslag, och om kommunerna skall kunna fullgöra sina uppgifter måste medel kunna anvisas.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

Herr talman! Lars Svensson kan vara alldeles lugn. Jag återkommer med en motion om lärlingsutbildningen. Och, Lars Svensson, den som väntar på något gott väntar inte för länge. Under tiden hoppas vi att Lars Svensson och den socialdemokratiska regeringen noggrant skall studera de synpunkter som finns i vår rapport om lärlingsutbildningen. Jag beklagar att Lars Svensson inte lyssnade på mitt råd och accepterade förslaget om ytterligare 5 000 lärlingsplatser. Det kan inte vara av finansiella skäl som han lät bli att lyssna. Vi har klart anvisat hur förslaget skall finansieras.

Herr talman! Jag noterar att jag inte fick något klart och rejält svar från Lars Svensson när det gäller stimulansbidraget till lärlingsutbildningen. Upprepade gånger under det föregående riksmötet, Lars Svensson, föreslog vi ett sådant stimulansbidrag. Vid varje tillfälle har Lars Svensson emellertid förklarat att bidrag inte kan utgå, eftersom lärlingssystemet är en försöksverksamhet. Nu vill jag ha besked: Är lärlingssystemet nu och fortsättningsvis en försöksverksamhet? Vi har föreslagit att verksamheten skall permanentas, men det förslaget har socialdemokraterna i utskottet avvisat. Då faller Lars Svenssons tidigare argumentation. Det skulle i så fall bara leda fram till ett bevis på att det var väldigt dumt av socialdemokraterna att vid de tidigare tillfällena säga nej. Annars hade vi haft ett stimulansbidrag mycket tidigare. Det hade, för att använda Lars Svenssons egna ord, varit gott om tid att få i gång det antal platser som är önskvärt, om insatserna hade gjorts tidigare. När det gäller gymnasieskolans dimensionering kan man naturligtvis föra ett resonemang om formerna för och vid vilket tillfälle det är lämpligast att fatta beslut. Men regeringen har faktiskt framlagt en proposition om sysselsättningsskapande åtgärder, som innehåller en lång rad insatser på utbildningsområdet. En viktig sådan insats borde vara att öka gymnasieskolans dimensionering. Då avlastar man trycket på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Då kvarstår min fråga till Lars Svensson:' Behöver vi en utökning av gymnasieskolans dimensionering eller ej? Det går bra att svara ja eller nej på den frågan. Om svaret är ja, måste det väl rimligtvis också vara bättre ju tidigare man kan fatta det beslutet, och då behöver man inte invänta någonting av formalistiska skäl. Sedan påminde Lars Svensson i sitt anförande om utökningen när det gäller folkhögskolan. Det var ganska tacksamt, för då kan jag få påminna om vårt särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Det är riktigt, som Lars Svensson sade, att här gör man en utökning som motsvarar ungefär 15 000 elevveckor och ger pengar till det. Det är bara det att om ungefär en vecka skall vi fatta beslut om regeringens besparingsproposition. Där finns under samma anslag, anslaget F 7 Bidrag till driften av folkhögskolor m.m., en besparing som motsvarar 19 000 elevveckor. Man ger med ena handen 15 000 elevveckor den ena veckan, och nästa vecka tar man tillbaka 19 000 elevveckor.

Fru talman! Jag noterar först med glädje Lars Svenssons positiva syn på lärlingsutbildningen. Det har inte alltid låtit så från socialdemokratiskt håll, som bekant. Många förslag från vårt och andra håll har avvisats här i riksdagen av socialdemokraterna. Nu har de tänkt om, och jag hälsar dem välkomna till den skara som länge har slagits för den gymnasiala lärlingsutbildningen. Det är bra att vi får enighet om att det är väldigt positivt med gymnasial lärlingsutbildning. Sedan skall jag nöja mig med två följdfrågor med anledning av folkpartiets reservationer. För det första fick jag inte riktigt klart för mig vad Lars Svensson har emot vårt förslag till statsbidragssystem för gymnasial lärlingsutbildning. Vi föreslår en successiv avtrappning av statsbidraget, dvs. i takt med att lärlingen lär sig mer och mer minskar statsbidraget — det är störst det första året. Vad har ni emot ett sådant system? För det andra fick jag inte heller riktigt klart för mig hur Lars Svensson ser på utbildningen av lärare i högre specialkurs på dataområdet. Vi har ju pekat på att det är en alldeles för kort utbildning i dag, och vi har sagt att man bör lägga om systemet så att man får åtminstone 10-poängskurser. Det räcker inte med kortare kurser för att få bra och välutbildade lärare. Har Lars Svensson någonting emot tanken att man skall satsa på längre utbildningar och i så fall varför?
Fru talman! När det gäller våra förslag om viss förändring av utbildningsinsatserna för de ungdomar som är arbetslösa i dag och som har en mycket god utbildning svarar Lars Svensson genom att erinra om de svårigheter som finns när det gäller att planera gymnasieskolan på ett sådant sätt att alla ungdomar efter avslutad gymnasieskola får jobb. Han hänvisar också till att gymnasieutredningen bereds inom regeringskansliet. Men de ungdomar som vi talar om här i dag är ju de som har en god utbildning och som trots detta är arbetslösa. Det görs små försök runt omkring i landet, under medverkan av bl.a. fackliga organisationer, med en sådan inriktning på utbildningsinsatserna som jag har nämnt här i kammaren. Jag vill bara säga det för att klargöra för Lars Svensson vad det gäller. Det gäller alltså här i dag de ungdomar som är välutbildade och som trots detta är arbetslösa. Om vi sedan får en lösning längre fram genom ett fullödigt gymnasieskoleförslag, är ju det jättebra.

Fru talman! Jag tror att jag svarade på en del av de frågor som ytterligare kom upp, men jag skall komplettera för att det inte skall bli några problem. Rune Rydén frågar om lärlingsutbildningen och om man inte redan nu kan föra en diskussion om den. Men det är väl rätt normalt att man inväntar ett förslag som underlag för att föra en ordentlig diskussion. Vi tror inte att det är möjligt att öka antalet lärlingsplatser utöver de 2 000 som man nu föreslår. Det hjälper inte öka antalet stimulansbidrag, för man kommer inte att kunna klara en utökning. Så vill jag vända mig till Larz Johansson. Jag vet inte om jag sade det förut, i varje fall hade jag det i huvudet: Man kan notera att det förekom en överbudstaktik när det gäller lärlingsplatserna. Å ena sidan föreslår centern en höjning av stimulansbidragen, men å andra sidan föreslår moderaterna ett utökat antal platser. Underlaget för era ställningstaganden är alltså bara en önskan att vara bäst och ge mest. Beträffande den fråga Larz Johansson ställer om lärlingsutbildning och försöksverksamhet är svaret ju enkelt och står i betänkandet: Vi beslutade i våras att förlänga försöksverksamheten, och det råder inget tvivel om att lärlingsutbildningen är en försöksverksamhet fram till nästkommande årsskifte. Jag svarade också att det pågår en översyn i regeringskansliet. När frågan föreläggs riksdagen kommer vi i utskottet att få ta ställning till det förslag till framtida lärlingsutbildning och de ekonomiska ersättningar som skall gälla. Jag kan svara Jörgen Ullenhag med att vi vid den tidpunkten också får möjlighet att pröva ert förslag. Vi får möjlighet att då ta ställning till vilka regler som skall gälla om bidrag till arbetsgivare och vilka ersättningsformer som skall gälla. Vi får alltså möjlighet att återkomma i dessa frågor. Behöver vi utöka gymnasieskolan? säger Larz Johansson. Detta får prövas. Det föreligger i regeringskansliet ett förslag från SÖ om att utöka den stora ramen. Regeringen kommer att framlägga sitt förslag i samband med budgetpropositionen. Vad jag reagerar mot är att man nu försöker finna en annan behandlingsordning för de enskilda äskanden som olika myndigheter lägger fram för regeringen. Det måste vara regeringens uppgift att samordna myndigheternas förslag och därefter komma med sitt förslag till riksdagen. Riksdagen skall pröva och ta ställning till regeringens förslag, icke till olika myndigheters äskanden. Det är detta jag har försökt klara ut. Jag hoppas ni har varit med så länge, både här och i kontakter med regeringskansliet, att ni vet att detta är den traditionella gången. Detta är den metod vi måste tillämpa. Vad sedan gäller frågan om utbildning av lärare för datautbildning, som Jörgen Ullenhag tog upp, är vi positiva till att det finns bra lärare, men vi vet också vilka regler som gäller för tjänstledighet med viss bibehållen lön för fortbildning av lärare. Man kan inte få sådan ledighet för mer än fem veckor. Därför måste vi se över de bestämmelser som gäller och i vilken mån man bör förändra fortbildningen inom dataområdet innan vi kan ta ett beslut om denna sak. I betänkandet har vi sagt att vi är angelägna om att kommunerna får så bra lärare som möjligt för denna utbildning. Vi hoppas att SÖ och UHÄ skall komma med de förslag som behövs. När det gäller Björn Samuelsons fråga och yrkande hänvisar jag till att man utökar antalet platser på AMU-utbildningen. För de ungdomar som är i den aktuella åldern och som har genomgått en gymnasieutbildning kan det kanske finnas skäl att gå vidare på AMU-utbildning. Vi har också föreslagit en utökning av datautbildningen — med högre specialkurser, som också är en lämplig form av utbildning för dessa äldre. Den allmänna utbildningsnivån och inriktningen av utbildningen får prövas i samband med att vi tar ställning till gymnasieutredningens betänkande. Då har vi möjlighet att pröva det förslag som Björn Samuelson har lagt fram.
Fru talman! Lars Svensson säger att man skall invänta ett förslag innan man diskuterar det. Men, Lars Svensson, har man inte rätt och möjlighet att diskutera olika förslag innan det ligger ett regeringsförslag på bordet? Vi i oppositionen kommer alltid att förbehålla oss rätten att föra fram egna förslag och att diskutera dem här i kammaren. Sedan säger Lars Svensson att det inte är möjligt att öka antalet lärlingsplatser med 5 000 utöver de 2 000 som regeringen föreslår. Jag tycker, fru talman, att detta är ett märkligt konstaterande i den utomordentligt svåra situation som råder på arbetsmarknaden för ungdomarna. Vad har Lars Svensson för grund för detta antagande? Ingen alls, enligt min uppfattning. Tvärtom är det mycket som tyder på att detta är fullt möjligt, och vi har framfört detta krav i vårt förslag. Vi har också klart anvisat hur man skall finansiera det. Varför inte pröva det då, Lars Svensson? Platserna behövs för ungdomarna. Stöd vårt förslag och tänk på ungdomarna!

Fru talman! Det är helt klart, sade Lars Svensson, att det är fråga om en försöksverksamhet. Men då måste ju frågan kvarstå, Lars Svensson. Vid två, kanske tre, tillfällen under föregående riksmöte avvisade Lars Svensson våra propåer om just ett stimulansbidrag till lärlingsutbildningen, med motiveringen att det var fråga om en försöksverksamhet och att man inte kan ändra i regelsystemet när det handlar om en försöksverksamhet. Nu använde Lars Svensson argumentet precis tvärtom. Sedan säger han att det är fråga om en överbudstaktik från vår sida. Var det överbudstaktik i våras när vi föreslog ett stimulansbidrag till lärlingsutbildningen? Var det överbudstaktik när vi föreslog det i samband med den s.k. Norrlandspropositionen? Nej, Lars Svensson, det här resonemanget går inte ihop. Jag tror att Lars Svensson nu måste erkänna att de förslag som vi vid upprepade tillfällen tidigare har lagt fram var mycket välmotiverade. Nu har Lars Svensson och regeringen anslutit sig till dem. Då är det bara att konstatera att det som nu är bra förslag, det var bra förslag även tidigare. Lars Svensson bör bara beklaga att han inte såg till att detta genomfördes mycket tidigare. Då kanske vi hade haft ytterligare 5 000 lärlingsplatser i dag — det hade varit välgörande för de arbetslösa ungdomarna, som så många har talat varmt och vackert för här tidigare. Lars Svensson säger att man får pröva gymnasieskolans dimensionering i samband med budgetpropositionen. Han undrade litet försynt om vi inte har varit med så pass länge att vi vet att det skall vara på detta sätt. Jo, Lars Svensson, vi har varit med så länge, och jag vet att även Lars Svensson har varit det, att vi nu känner till att vi har en annan planeringsordning för gymnasieskolan. Lars Svensson är, om jag inte har fel, själv länsskolnämndsordförande, och han har under hösten suttit i sin länsskolnämnd och prövat kommunernas förslag till gymnasieskolans organisation och dimensionering inför det kommande läsåret. Som jag sade tidigare har många länsskolnämnder fått lov att gå ut till kommunerna och säga att ramarna i dag tyvärr är så knappa att de måste skära bort en del av kommunernas dimensioneringsförslag. Man tar bort en klass här och en klass där. Länsskolnämnderna får säga till kommunerna att de tyvärr inte får anordna den utbildning som de vill och kan anordna. I nästa andetag säger länsskolnämnderna: Vi är mycket tacksamma om kommunerna tar vara på alla statsbidrag och ordnar uppföljningsplatser för de ungdomar det gäller — då kanske vit.o.m. kan övertyga ungdomarna om att gymnasieutbildning är mycket bra. När ungdomarna har genomgått uppföljningsprogrammet under två år hoppas vi att de har kommit underfund med att de behöver en utbildning och att de anmäler sig till gymnasieskolan igen som äldresökande. — Samtidigt måste vi dock säga till kommunerna att det tyvärr inte finns utrymme för att ordna platser för dessa äldresökande. Utbildningsministern har sagt att man på grund av den här situationen skall prioritera de 16-åringar som söker till gymnasieskolan. Hur skall det då gå för alla dem som just nu är 17, 18 och 19 år, som av olika skäl har missat en plats i gymnasieskolan? Skall de för alltid vara förvägrade en avslutad utbildning? Eller tänker sig Lars Svensson att detta får bli ett problem för den kommunala vuxenutbildningen? Eller tänker sig Lars Svensson att arbetsmarknadsutbildningen skall klara av detta när dessa ungdomar blir så pass gamla? Lars Svensson vet lika väl som jag att alla de åtgärder som då kan bli aktuella är mycket kostsammare för samhället än att erbjuda ungdomarna en gymnasieutbildning nu direkt. Det är skälet till att vi nu kräver att riksdagen fattar beslut om att gymnasieskolans dimensioneringsramar skall utökas. Det finns inget skäl till att avvakta behandlingen av budgetpropositionen, eftersom det är nu som kommunerna behöver få dessa besked, om de skall hinna planera den här verksamheten till den kommande höstterminen. Fru talman! Får jag till sist, när jag ändå är uppe i talarstolen, säga att när det gäller vår reservation 2, som hänger samman med rekryteringsbidragen och deras finansiering, har vi i utskottsbetänkandet anmält att den reservationen gäller under förutsättning av bifall till reservation 38 i arbetsmarknadsutskottets betänkande — samma betänkande som har debatterats tidigare här i dag. Det kan finnas mycket goda skäl att anta att just detta betänkande blir återremitterat. För att inte ställa till med någon oreda i beslutsordningen vill jag redan nu anmäla att jag vid detta tillfälle kommer att avstå från att yrka bifall till vår reservation 2. Men självfallet står vi fast vid alla åsikter och uppfattningar som finns i reservationen, och i sinom tid kommer vi säkert att komma tillbaka till den reservationen. I nuvarande läge är det dock mer praktiskt att göra på det sätt som jag nämnt.
Fru talman! Jag konstaterar att Lars Svensson inte avvisar vårt förslag till nytt statsbidragssystem när det gäller lärlingsutbildningen, dvs. det system som innebär att företaget får 75 96 av lärlingslönen täckt under det första året. Efter hand som lärlingen lär sig mer och mer minskar sedan statsbidraget. Det handlar om att få företagen att ställa upp i större omfattning och ta emot fler lärlingar. Vi är övertygade om att ett sådant system skulle verka i denna riktning. Därför är det bra att Lars Svensson inte stänger den socialdemokratiska regeringsdörren till det här förslaget. Från folkpartiets sida kommer vi självfallet att fortsätta att bevaka den här frågan, för det är en viktig fråga. När det sedan gäller utbildningen av lärare säger Lars Svensson att bestämmelserna ser ut på ett sådant sätt att man inte kan ge lärarna en så lång utbildning som det egentligen vore bra att de fick. Det är riktigt att de lärare på dataområdet som skall gå ut och undervisa i högre specialkurser har en alldeles för kort utbildning. De får utbildning under endast några veckor. Om bestämmelserna är felaktiga skall man ändra dem. Det finns en byråkratisk regel som säger att man i dag inte kan ge utbildning på tio veckor. Därför bör man ändra på den regeln, och det är precis det som vi för fram i vår reservation. Vi anvisar, fru talman, t.o.m. tekniken för hur det skall gå till när rian ändrar den här bestämmelsen, och vi har pekat på att man klarar det i en bilagetext. Det är litet förvånande att man från socialdemokratisk sida inte har ställt upp och talat om detta för regeringen, så att vi äntligen kan få en annan ordning och få lärare som har en längre och bättre utbildning. Jag vill slutligen på den punkten ställa en följdfråga till Lars Svensson: Varför har man inte ställt sig bakom denna markering gentemot regeringen? Det är väl ändå en rimlig tanke att man ändrar på bestämmelser som inte är bra?
Fru talman! Från vpk:s sida avfärdar vi inte utbildningsinsatser inom mikroelektronik och datateknik. Men vi säger att det inte räcker med den här typen av utbildningsinsatser. Vi är väl medvetna om att arbetslöshet leder till ohälsa. Ett sätt av många att motverka detta menar vi skulle vara att förbättra de unga välutbildade, men arbetslösa, människornas allmänna utbildning med avseende på kulturell bakgrund och identitet. Det borde även socialdemokraterna vara intresserade av. Lars Svensson hänvisade i sitt svar på min fråga till AMU-kurser. Vilka kurser på AMU har den inriktning som vi efterlyser? Han hänvisar till att gymnasieskolans framtida inriktning bereds i regeringskansliet. Skall de som är välutbildade, men trots detta arbetslösa, gå om gymnasieskolan när den nya formen träder i kraft?
Herr talman! Det svar jag gav Rune Rydén när det gällde lärlingsutbildningen var att vi självklart är villiga att diskutera era förslag om hur lärlingsutbildningen skall se ut i framtiden. Vi har ännu inte sett något skriftligt förslag från er. Ni har inte motionerat i samband med att vi nu behandlar frågan. Jag har sagt att vi får tillfälle att pröva era förslag när vi skall diskutera lärlingsutbildningen efter det att budgetpropositionen är framlagd. Eftersom vi inte har sett något förslag, finns det innan dess ingen möjlighet att ta ställning till det som Rune Rydén läste in till protokollet. När jag säger att vi inte tror på att vi kan få några extraplatser, beror det på att vi fattar beslut i dag. Det skall sedan gå vidare, och lärlingsutbildningen skall planeras och startas. Därför tror jag inte att det är möjligt att på denna korta tid öka antalet platser. Vi är inte ovilliga när det gäller lärlingsutbildning, men vi anser att man skall vara realistisk i sin bedömning. Dessutom får ekonomiska skäl vägas in. Larz Johansson frågade varför vi tidigare har sagt nej till stimulansbidrag till lärlingsutbildning och nu säger ja. Han menar att det finns ett motsatsförhållande mellan att ha en försöksverksåmhet och samtidigt ge stimulansbidrag. Det förslag som vi nu diskuterar är tillfälligt. Det gäller bara från den 1 november fram till den 30 juni. Vi kommer till våren att diskutera hur ersättningen skall se ut och vilka regler som skall gälla inom lärlingsutbildningen. För att underlätta för fler ungdomar att komma ur arbetslösheten, vilket vi vill medverka till, vill vi under denna begränsade tid pröva stimulansbidraget. Vilken ersättning som sedan skall utgå får vi tillfälle att återkomma till. När det gäller dimensioneringen av den stora ramen säger Larz Johansson att länsskolnämnderna och kommunerna har stora svårigheter. Jag är självklart medveten om detta. Men vi är överens om den ordning som gäller, nämligen att ramarna bestäms i samband med budgetpropositionen. Hade vi inte lagt fram en proposition nu, hade inte frågan kunnat väckas.
Herr talman! Jag noterar Lars Svenssons positiva inställning till lärlingsutbildningen och hans vilja att diskutera den frågan när den kommer tillbaka. Jag hoppas att han då kommer att vara lika positiv och att han ställer sig bakom det moderata förslaget. Vi vill ha en fri och förutsättningslös debatt om det förslag som vi, bl.a. i dag, har presenterat. Vi tycker också att man skall pröva olika alternativ, och vi menar att alla goda krafter nu måste användas för att hjälpa ungdomarna i den svåra situation som råder på arbetsmarknaden. Därför tycker vi fortfarande att det är förvånande att man från socialdemokratiskt håll inte har tagit till vara den möjlighet som finns att stödja vårt förslag, där vi visar att man kan skaffa ytterligare 5 000 ungdomsplatser. Vi har anvisat hur man skall finansiera detta. Det blir inte någon ytterligare kostnad för statsverket, för kostnaderna minskar då under den tionde huvudtiteln, vilket jag visade i mitt anförande. Jag vill än en gång vädja till Lars Svensson och socialdemokraterna att de skall ompröva sin inställning i det här fallet och stödja vårt förslag.
Herr talman! Den ena villan blir värre än den andra. Nu poängterar Lars Svensson att stimulansbidragen till lärlingsutbildningen är av en mycket kort och tillfällig varaktighet. Nu vet alltså kommunerna ännu mindre vad det är de skall planera för i fortsättningen. När det gäller gymnasieskolans dimensionering kom han så småningom fram till ett erkännande av att han var medveten om att planeringssystemet och sättet att hantera gymnasieskolans stora ram innebar svårigheter för länsskolnämnder och kommuner. Det gör det, milt uttryckt. Det innebär stora svårigheter. Nu vill jag påminna Lars Svensson om att hans partikamrat Bo Holmberg, civilministern, far land och rike runt och säger: Nu skall vi undanröja alla tänkbara byråkratiska hinder, som kan stå i vägen för praktiska lösningar. Här skulle vi alltså kunna åstadkomma en sådan praktisk lösning. Ge kommunerna besked om att gymnasieskolans ram utökas, så att de kan ordna de utbildningar de vill. Men, nej, det kan vi inte göra, säger Lars Svensson. Vi har vårt regelsystem. Det måste vi hålla oss till. Det har på ett ganska tydligt sätt visat att Lars Svenssons argument när det gäller både stimulansbidraget och gymnasieskolans dimensionering inte är hållbara. Jag beklagar att Lars Svensson av omständigheterna tvingas att stå och tala mot bättre vetande.

Herr talman! Jag skulle bara kort vilja svara Rune Rydén att jag tidigare har sagt att vi i samband med budgetpropositionen kommer att studera frågorna om lärlingsutbildningen, och då kommer vi att bestämma hur lärlingsutbildningen skall se ut i framtiden. Då hoppas vi att ni skriftligen kommer att lägga fram ert förslag, så att vi får möjlighet att se på det. Till Larz Johansson skulle jag vilja säga att jag trodde att vi var överens om att det stimulansbidrag som man nu anser förvärrar kommunernas planering avlärlingsutbildningen bara gäller en försöksverksamhet, som upphör den 30 juni nästa år. Jag trodde vi var överens om, Larz Johansson, att vi skulle få tillfälle att fastställa framtidens lärlingsutbildning i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Hur den kommer att se ut fr.o.m. den 1 juli nästa år kan varken Larz Johansson eller jag säga. Därför måste kommunerna vänta med de definitiva bestämmelserna om lärlingsutbildningen till dess vi får bestämma inriktningen i samband med arbetet med budgetpropositionen. Varken Larz Johansson eller jag kan nu ge några besked om vilka regler som skall gälla efter den 1 juli. Vi får tillfälle att komma tillbaka till den debatten, och därefter kommer vi att kunna ge kommunerna de anvisningar som behövs. Det nuvarande planeringssystemet för gymnasieskolan, Larz Johansson, beslutades och infördes under den tid de borgerliga hade regeringsmakten. Det är möjligt att planeringsperioderna för gymnasieskolan skulle ha förlagts till hösten i stället för till den tidpunkt då budgetpropositionen behandlas. Men nu har vi denna regel, och nu ingår planeringen i det äskande man förelägger riksdagen gällande de totala kostnaderna för statsverket. I annat fall skulle beslutsordningen varit en annan, där man beslutar om planeringen för kommande budgetår på hösten i stället för på våren. Men det skulle också bli mycket säreget. Det är detta jag har pekat på för Larz Johansson. Larz Johansson vet också att en viss ökning i förhållande till förra årets ram kommer att föreslås. Man ökar från 108 9 till 110 96 av en 16-årskull och detta känner Larz Johansson väl till. När det sedan gäller Jörgen Ullenhags fråga, så pekade jag på att det i dag finns avtalsbestämmelser i fråga om rätten till lön under fortbildningstiden för datautbildning. Det var detta jag pekade på, och det går inte att bara genom ett klubbslag här i riksdagen lösa upp de avtalsbestämmelserna.
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 7 om särskilda sysselsättningspolitiska åtgärder för budgetåret 1983/84 såvitt avser bostadsdepartementets verksamhetsområde.

Herr talman! Bostadspolitiken blir i allt större utsträckning sysselsättningspolitik. Gång efter annan föreslår regeringen härvidlag åtgärder som är betingade av sysselsättningsskäl och inte i första hand av uttalade behov på bostadsmarknaden. Genom att det ställs bidrag och fördelaktiga lån till förfogande lockas bostadsbolagen att vidta kortsiktiga åtgärder som i sin förlängning ofta leder till ökade kostnader. I många fall medverkar också det statliga bostadsstödet till att nödvändiga långsiktiga åtgärder inte vidtas. Om bostadsmarknaden skall kunna fungera tillfredsställande måste hyresgäster och bostadsbolag få ta eget ansvar för detta. Herr talman! Genom ett tekniskt missöde har vi moderater inte väckt någon motion i detta ärende. Vi har dock vid flera tillfällen tidigare, i samma frågor, väckt motioner där vi redogjort för våra ståndpunkter, och jag vill hänvisa till dessa. Mot bakgrund av det ekonomiska läget för både stat och kommuner anser vi att inga anordningsbidrag, upprustningsbidrag eller lån bör utgå för allmänna samlingslokaler eller inventarier till dessa. Ett samarbete mellan bl.a. föreningar och stiftelser bör i stället eftersträvas i syfte att öka användningen av redan befintliga lokaler. På så sätt kan nya investeringar och nya kostnader undvikas. Vi moderater har tidigare framhållit att statens stöd till förbättring av boendemiljöerna bör avskaffas. De principiella motiveringar som vi anfört äger fortfarande giltighet. Vad så gäller stödet till bostadsområden med :' stort antal outhyrda lägenheter har vi avvisat tidigare förslag och gör det även i det här fallet, då några nya sakligt grundade skäl för fortsatta bidrag och lån inte framkommit. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 7 behandlas framställningar om ökad medelsanvisning för allmänna samlingslokaler och för boendemiljöbidragen. Utskottets talan i den delen kommer att föras av Thure Jadestig. Får jag bara säga att vi från centerpartiets sida anser att tillgången till samlingslokaler är oerhört betydelsefull, och därför har vi hela tiden varit mycket angelägna om att se till att det finns möjligheter för föreningar o. d. som använder samlingslokaler att få bidrag för att kunna förbättra sina lokaler. När det gäller boendemiljöbidragen har vi anslutit oss till att det skall sättas in åtgärder för att förbättra miljön i områden som har ett stort antal tomma lägenheter. Det är bara att konstatera att under den period med ohämmad tillväxt, då man koncentrerade byggandet till storstadsområdena i landet, har man både från kommunalt håll och från statens sida gjort avsevärda felinvesteringar. Det måste vara ett intresse att försöka få till stånd ett förbättrat utnyttjande av de investeringar som är gjorda. Vi har därför också väckt en motion i anslutning till propositionen, i vilken vi föreslår att man skall öka arsenalen av åtgärder som kan vidtas för att minska antalet tomma lägenheter. Det är ju en mycket dålig affär att ha ett bostadshus stående utan användning. Det finns orter med ett ganska stort antal tomma lägenheter, där det ändå samtidigt förekommer en viss bostadsefterfrågan. Vi har resonerat som så, att man borde försöka att i stället intressera dem som är i behov av ny bostad att gå in med ett större personligt engagemang och överta en fastighet som i dag står mer eller mindre obebodd. Varför kan man då inte vidta de åtgärder som vi föreslår — nämligen att ta bort en del av den belåning som i dag eventuellt belastar fastigheten — när det gäller den nuvarande ägaren? Vi konstaterar bara att de hyresförhandlingar som förs utgör ett hinder, eftersom det ofta ställs krav på att det skall vara generellt sänkta hyror, även i de fastigheter där man har en etablerad högre hyresnivå. Vi tror att om man skall komma en bit på väg på detta område måste man se till att det blir en annan ägare av fastigheten. Vi har pekat på att en av de metoder som staten skulle kunna tillämpa är att en bostadsrättsförening bildas och övertar fastigheten, naturligtvis till ett sådant pris att det framstår såsom ekonomiskt vettigt och att utrymme ges för den upprustning som man även måste räkna med som nödvändig. Ett sådant här förfarande kommer i och för sig att ytterligare påverka budgeten i den riktningen, att budgetunderskottet ökar. Men vi tycker att det kan vara en riktig affär, därför att det är stora pengar som staten i olika hänseenden har lagt ut på det här området. Hyresförlustlån har beviljats fram till budgetåret 1982/83 med 1646 milj.kr., och kassamässigt har man avskrivit 624 miljoner. Det är bara den statliga delen; till detta skall alltså läggas den kommunala delen, och den är ungefär lika stor. Dessutom har kommunerna varje år kostnader som oftast härrör just från de fastigheter som inte har hyresgäster i tillräckligt stor utsträckning. En uppgift för 1982 pekar på att kommunerna totalt tillför sina allmännyttiga bostadsföretag bidrag i storleksordningen 270 milj.kr. Av detta är då merparten, drygt 200 milj.kr., hyresförluster. Eftersom det alltså rör sig om så stora kostnader för både staten och kommunerna tycker vi att det vore värdefullt att man, utan ideologiska skygglappar, vidtog alla tänkbara åtgärder för att få ett bättre utnyttjande till stånd. Det är detta som ligger bakom vår motion, som vi följt upp i reservation 4 till bostadsutskottets betänkande nr 7. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation och övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har från folkpartiet i motion 1983/84:34 yrkat avslag på proposition nr 26. Jag vill ta upp några av förslagen i propositionen. Redan vid tidigare riksdagsbehandling har vi från folkpartiet avvisat tanken på en vidgning av ramen för de särskilda lokallånen. Det borde räcka med att säga, att det är principiellt fel att använda bostadslån till något annat än finansiering av bostäder. Jag kan tillägga att de särskilda lokallånen innebär en snedvridning av konkurrensförhållandena mellan subventionerade och icke subventionerade lokaler, beroende på om lokalerna ligger i ett område med lediga lägenheter eller inte. Detta försök att klara av problemen med de outhyrda lägenheterna är alltså inget att vidareutveckla. Samma gäller det stöd man vill ge till kommuner som har bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Vi anser att det är fel i en pressad ekonomisk situation att på detta sätt anvisa pengar från staten. Vi har i stället sökt andra lösningar, men därvidlag finns ingen förståelse från socialdemokraterna. Att genom omvandling till bo stadsrätter utförsälja en del av allmännyttans fastigheter har avvisats. Ute i kommunerna är motståndet kompakt från de socialdemokratiska beslutsfattarna, och här i riksdagen får vi upprepade bevis för att man sitter kvar i sitt gamla tänkande. Frågan om boendemiljöbidrag som inte skall kopplas till behovet att rätta till en dålig social miljö har redan tidigare behandlats här i riksdagen. Den gången gick vi emot utvidgningen. Vi vidhåller den ståndpunkten. Till sist: Stödet till de allmänna samlingslokalerna är angeläget. Vi stödde det förslag som låg i budgetpropositionen. Att nu gå in med ytterligare medel är inte möjligt, om vi vill ta ansvar för vår ekonomi. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 1 i det betänkande vi som nu behandlar.
Herr talman! Regeringens förslag i proposition nr 26, bil. 3, är när det gäller åtgärder för att öka sysselsättningen alltför begränsade för att få några större effekter då det gäller ökning av antalet arbetstillfällen inom bostadssektorn. Det behövs, som påpekas i vpk-motioner till propositionerna 26 och 40, helt andra och mera omfattande åtgärder, som vi återkommer till om några dagar vid behandlingen av bostadsutskottets betänkande nr 11. Jag skall i detta sammanhang begränsa mig till att tala om förslagen till förbättring av boendemiljön och boendemiljöbidragen. Vpk föreslår i motion nr 154 att ramen för beslut om boendemiljöbidrag vidgas, så att de ansökningar om bidrag som finns hos länsbostadsnämnderna har möjlighet att beviljas, om förutsättningar i övrigt föreligger. Det finns som bekant stora brister när det gäller bostadsmiljön. Bostadsmiljöns innehåll och utformning är av mycket stor betydelse för barn, tonåringar, hemmavarande föräldrar, pensionärer och andra som tillbringar en stor del av sina dagar i bostadsområdet. De är starkt beroende av själva lägenhetens närmaste omgivning — liksom de som arbetar på annat håll. Gemensamt för dem alla är att de skall ha rätt att kräva en användbar, upplevelserik, kontaktfrämjande, trivsam och vacker fysisk omgivning, en omgivning som de kan påverka och anpassa till sina behov. Att de boende själva aktivt kan ta del i och påverka planeringen och genomförandet av förbättringar av boendemiljön är mycket viktigt. Ett sådant reellt boendeinflytande, tillämpat så, att berörda hyresgäster i ett hus eller ett område skall vara med i planering och utformning av olika åtgärder, liksom i den tekniska och ekonomiska förvaltningen, är ju också vad som f. n. gäller i bostadsområden där s.k. boendeinflytandeavtal träffats mellan hyresgäster och fastighetsägare. Bestämmelserna om att låta samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster i form av gemensamt diskuterade planer och förslag till boendemiljöförbättringar utgöra ett villkor för att erhålla bidrag har varit positiva som ett konkret uttryck för ökad boendedemokrati. Att ansökningar om bidrag utarbetas i samarbete mellan de boende och fastighetsägaren har betytt att många för hyresgästerna betydelsefulla förbättringar har kunnat genomföras och att många tidigare passiva människor har kommit med i en aktiv verksamhet direkt kopplad till deras eget boende. Hundratusentals lägenheter har under de senaste åren berörts av miljöförbättringsåtgärder av olika slag, men det återstår många fler som har brister, bl.a. då det gäller gemensamma lokaler, uteplatser och andra bostadskomplement. De sämsta bostadsmiljöerna återfinns ofta i kommuner och bostadsföretag som har stora ekonomiska problem. Många av dem anser sig inte ha råd, eller har inte råd, att själva tillskjuta de medel som inte täcks in av bidrag. Om inte mera medel till boendemiljöbidrag anvisas utöver den ökning som regeringen nu har föreslagit, innebär det att de av riksdagen tidigare beslutade temporärt vidgade möjligheterna att erhålla boendemiljöbidrag inte kan fullföljas på grund av brist på medel. Då kommer många dåliga boendemiljöer inte att kunna förbättras. Då kommer tusentals hyresgäster som arbetat fram planer och förslag — och som med all rätt förväntat sig att deras bidragsansökningar skall beviljas — att få avslag på sina ansökningar eller att få fortsätta att vänta något eller några år. Herr talman! Risken är stor att aktuella projekt som led i förbättringar och i bemödanden om att hejda utflyttningar och minska antalet outhyrda lägenheter inte kan genomföras. För det mycket omfattande arbete som görs av hyresgäströrelsen, de boende och de allmännyttiga bostadsföretagen för att i snabb takt bygga ut och fördjupa boendedemokratin kommer det att få klart negativa effekter. Kraven när det gäller tillgången på medel om möjligheterna till snara beslut om bidrag måste enligt vpk:s mening bättre tillgodoses, för att man i större utsträckning och fortare skall kunna förbättra boendemiljön och öka boendeinflytandet. Takten i förbättringsverksamheten måste öka och höjningen av bidragsmedlen gå snabbare, för att vi skall komma ifrån eftersläpningarna på detta område och den medelsbrist som rått under ett antal år. Jag vill, herr talman, i övrigt hänvisa till innehållet i reservationerna 2 och 3 i bostadsutskottets betänkande nr 7, och jag yrkar bifall till dessa. Låt mig bara få göra en kommentar till vad som sägs i utskottsbetänkandet. Utskottet skriver att vpk skulle ha föreslagit att ”ramen skall vidgas så att alla nu inneliggande ansökningar skall erhålla bidrag”. I vpk-motionen sägs inte att inneliggande ansökningar skall erhålla bidrag. Vad vi talar om är att man måste göra en sådan utökning av ramen att det ger möjlighet för alla att kunna erhålla bidrag. Utskottet skriver vidare om vpk:s motion: ”Motionärerna anser tydligen att det är tillräckligt att en ansökning görs och att den därvid skall bifallas.” Jag vet inte vad det är i motionen som föranleder en sådan slutsats. Låt mig än en gång upprepa att vi aldrig har varit oförstående till eller omedvetna om att det självfallet måste ske en prövning av alla de olika bidragsansökningar som finns. Ingenting i vår nu förevarande motion eller i tidigare motioner i detta sammanhang kan ge stöd för sådana uppfattningar som utskottet här för fram. Jag har velat göra detta lilla klarläggande i anslutning till texten i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Ett av de områden som regeringens förslag för att vidga sysselsättningen omfattar är byggbranschen: I propositionen föreslås bl.a. tidigareläggning av statlig byggnation, ökade åtgärder på bostadsmiljösektorn och ökade anslag till byggandet av samlingslokaler. Totalt beräknas sysselsättningseffekten bli att närmare 2 000-3 000 personer kommer i arbete. Ekonomiskt rör det sig om 1 miljard kronor. Om någon vecka kommer riksdagen att få ta ställning till ytterligare ett omfattande bostadsförbättringsförslag, vilket också kommer att stimulera sysselsättningen inom byggbranschen. Det råder enighet i utskottet om tidigareläggandet av den statliga byggnationen, och Margareta Gard har behandlat stödet till de allmänna samlingslokalerna. Låt mig betona att de ekonomiska ramarna för den delen ger mycket god sysselsättningseffekt. Som ledamot av bostadsstyrelsens samlingslokalsdelegation kan jag intyga att den långa köbildning som vi varit vana vid under många år nu har kunnat pressas ned till en någorlunda rimlig nivå. Men behovet är fortfarande stort. Det finns både små och stora byggobjekt som snabbt kan sättas i gång. Det är alltså en arbetsmarknadspolitisk tillgång. I det moderata tänkandet avstyrker man dessa åtgärder. Den frågan har man drivit under många år under tesen att samlingslokalsbehovet i vårt land inte är någon större angelägenhet. Eftersom vi har fört den debatten här i riksdagen under ett par år och några nya argument inte har anförts här i dag, avstår jag från ytterligare kommentarer. Låt mig ändå ta tillfället i akt och uttala min tillfredsställelse över att man också ökar bidragen till trossamfundens samlingslokaler, som man gör i kulturutskottets betänkande 6. Det är krav som vi har ställt i motioner, där jag själv har varit motionär, och som nu når högre aktualitet. Här får man också samma effekt — man stimulerar folkrörelsearbetet och vidgar sysselsättningsramarna. Det är bra, för det är angeläget. De statliga bidragen i boendemiljön är bevis på vår grundsyn och medvetenhet om att anspråken på dessa bidrag har ökat. Därför tillförs ytterligare resurser. Boendemiljöbidragen kommer vi också att ta upp i betänkandet om ett bostadsförbättringsprogram, och det förstärker sålunda den sektorn ytterligare. Därmed bör också vpk bli tillfredsställt. I proposition 26 föreslås också ökat stöd till bostadsområden med stort antal outhyrda lägenheter. De vidgade ekonomiska ramarna som föreslås skall underlätta att bostäder i sådana områden skall kunna byggas om och nyttjas för andra ändamål. Det ger ett bra stöd till de värst drabbade företagen. Det senare är naturligtvis inte minst angeläget. Stödåtgärderna— kompletterade med lån till lokaler — har prövats. Och jag vill säga till Kerstin Ekman, att de har visat sig ha god effekt och har stimulerat såväl bostadsföretag som kommuner att pröva olika åtgärder för att begränsa de negativa effekterna som överskottsproblemet utgör. Jag har många gånger fört upp dessa frågor här i riksdagen. Jag har dessa problem på näthinnan nästan dagligen, eftersom min hemkommun är en av landets hårdast drabbade kommuner när det gäller outhyrda lägenheter. Jag vill säga till Kjell Mattsson att jag är medveten om att det kommer att behövas även andra åtgärder för att bringa ned överskottet på lägenheter. Som framgår av utskottets majoritetsskrivning finns det starka skäl som talar för att vi måste vara mycket observanta när det gäller dessa frågor, och utskottet anför följande i betänkandet: ”I den budgetproposition som avlämnas i januari 1984 avses en redogörelse lämnas för den hittillsvarande stödverksamheten. I detta sammanhang finns möjligheter att bedöma stödgivningens utformning i ett större perspektiv.” Detta betyder att vi från utskottsmajoriteten inte har stängt dörrarna för att aktualisera även nya former, men de får tas i sitt rätta forum. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets yrkande.

Fru talman! Sedan unga år har jag känslomässigt varit engagerad mot dödsstraffet. Jag blev ytterligare stärkt, när jag i Mellersta Östern bevittnade hur en ung turkisk soldat avrättades efter en summarisk rättegång på fem minuter. Mot bakgrunden av mitt personliga engagemang mot dödsstraffet hälsar jag med tillfredsställelse de åtgärder som redovisas i detta utskottsbetänkande. Jag har också noterat det engagerade anförande mot dödsstraffet som Anders Ferm höll i Förenta nationerna under den senaste veckan. Jag är dock inte helt nöjd med regeringens agerande på alla plan i denna fråga. Sverige bör agera kraftfullt, när den yttersta av alla mänskliga rättigheter, rätten till det egna livet, sätts i spjutstångs ände. Det mest uttalade exemplet på detta finner vi i dagens Iran. Mot den terror som Khomeiniregimen utövar, mot brotten mot snart sagt alla mänskliga rättigheter och mot massavrättningarna, tycker jag att regeringen är alldeles för passiv. Jag vill ha detta noterat till riksdagens protokoll. Jag har tidigare fört debatter med utrikesministern i denna fråga. Jag finner anledning att än en gång påminna om detta. Fru talman! Jag har inget yrkande.